Herr talman! Mörka fält finns i vår värld. De rent av dominerar. Hundratals miljoner människor svälter, hundratals miljoner lider av konstant undernäring med svåra följder för kommande generationer. Friskt vatten är för oräkneliga skaror en lyx, om det över huvud taget finns. Arbetslöshetens eller undersysselsättningens gissel slår hårt jorden över. Och förstörelsemedlens skugga ligger över vårt klot. Svenska biståndsinsatser, hur angelägna de än är, kan i detta läge endast få marginell betydelse. Uppgiften att söka lindra nöden och eländet gäller oss alla, men det är naturligt att tankarna i första hand går till supermakterna, de som använder så stora delar av sina tillgångar till teknisk tävlan i rymden och till förstörelsevapen utan tidigare motstycke i historien. Det är beklagligt att intresset för bistånd tycks vara i avtagande hos en av de stora som dock under årens lopp gjort så gigantiska insatser för internationellt bistånd. Än mer beklagligt är att den andra supermakten och dess satelliter hela tiden varit så ointresserade av reell biståndsverksamhet. Av olika skäl har kritik mot detta föga hörts från tredje världens sida, men nu i Nairobi tycks bladet ha tagits från munnen även gentemot östblocket. Åter till Sverige. Knappast har vi anledning att blygas över våra insatser totalt sett. Först av alla nådde vi, som påpekats, det av FN uppställda målet. Vi marscherar nu vidare och når en procent av 1976 års bruttonationalprodukt. Och det skall inte stanna härvid; därom är utrikesutskottet enigt. Naturligtvis kan och skall vi göra mera. Stark åstundan härtill finns i alla partier. Å andra sidan finns också en annan opinion, vars motstånd det gäller att övervinna. Information och upplysning kan bidra härtill. Men det är också angeläget att biståndsmedlen av regering och riksdag förvaltas så att det inte ger näring åt olust och negativism. Den svenska administrationen av u-hjälpen torde i stort sett förtjäna ett mycket högt betyg. Korruption är av tradition ytterligt sällsynt inom svensk förvaltning, och synes ej heller ha drabbat detta område, där tillfällena eljest är så rika. En bestående svaghet i systemet är dock det tidigare i riksdagen ofta påtalade dubbelkommandot, spänningarna mellan ämbetsverket SIDA och utrikesdepartementets ytterligt ambitiösa biståndsavdelning. Egentligen är det ganska förbluffande att regeringen här inte ingripit och lagt till rätta. Hur försvarar egentligen biståndsministern sin passivitet på den punkten? Nu till utskottsbetänkandet. Vid föregående års riksdag föreslog moderata samlingspartiet att regeringens fullmakter i fråga om biståndsutfästelser skulle inskränkas, och partiet begärde förslag härom. Fullmakterna möjliggjorde då utfästelser för upp till 7 miljarder kronor, en gigantisk summa. Dessa fullmakter är helt stridande mot grundlag. Utskottsmajoriteten tillstyrkte motionen, som emellertid föll efter lottdragning. Utskottsbetänkandet hade dessförinnan blivit föremål för en rad ledare i den socialdemokratiska pressen, i vilka de borgerliga partierna beskylldes för att försöka slå u-hjälpen sönder och samman genom denna begäran. En ledamot av utrikesutskottet gick så långt att han i TV förklarade att de borgerliga ville spoliera u-hjälpen. När stormen nu gått över är det med tillfredsställelse vi kan notera att regeringen trots lottdragningens resultat i stort sett handlat i enlighet med m-motionen och utskottsbetänkandet. Som utskottet nu konstaterar har regeringen genom olika uttalanden och åtgärder företagit betydande inskränkningar i sin förut gällande rätt att göra bilaterala biståndsutfästelser. Regeringen har även utfäst — i och för sig självklart —-”att riksdagen skall få tillfälle att ta uttrycklig ställning till eventuella förslag om stigande eller avtagande landramar. Vi observerar detta med tillfredsställelse, samtidigt som vi inte kan underlåta att konstatera att yppade farhågor till trots u-hjälpen därmed ingalunda har spolierats. Detta konstaterande borde förhoppningsvis leda till att sinnena nästa gång blir mindre heta. Till några länder nu —- Vietnam först. De båda vietnamesiska staterna har nu praktiskt återförenats, dvs. Sydvietnam har kommit under Nordvietnam. Om detta skett genom fria val, som Parisavtalet förordat, eller på annat sätt — därom må var och en ha sin egen mening. Disputationer härom gör ingen nytta i denna debatt. Räknar man samman det svenska biståndsanslaget till de båda staterna, finner man att Vietnam blivit det största huvudmottagarlandet för svenskt bistånd. 350 miljoner det ena året och 325 miljoner det andra, att jämföra med 230 miljoner till Indien och 250 miljoner till Tanzania. Och icke nog härmed. Att döma av projekteringen av den svenska ambassadbyggnaden i Vietnam — en av de största i vår utrikesrepresentation —- avser man tydligen att fortsätta med denna koncentration av bistånd till Vietnam. Vi moderater kan för vår del på sikt icke acceptera en sådan prioritering. Beloppen till Vietnam bör i fortsättningen prövas och jämföras med behoven i andra länder, och även bestämmas under hänsynstagande till vilken hjälp som kommer från annat håll. I fråga om de nu föreslagna summorna till Vietnam har vi ingen erinran. Jag säger detta särskilt med tanke på förra årets debatt, där åtskillig tid spilldes på att förklara detta för talare som inte hade satt sig in i ämnet riktigt utan trodde att vi yrkade avslag på alla medel till Vietnam. Det var inte fråga om det då och det är inte fråga om det nu. Däremot upprepar vi kravet från tidigare år att regeringen upptar nya förhandlingar med DRV om ansvaret för det stora skogsprojektet — jag skall inte trötta kammaren med någon rekapitulation. När detta projekt först omnämndes för riksdagen var kostnaderna för detsamma beräknade till 500 milj.kr. Sedan tecknade regeringen utan riksdagens hörande avtal med DRV. Nu beräknas i propositionen det svenska bidraget uppgå till 770 miljoner, varav 150 utgör reserv för prisökningar. Senare har framkommit att projektet blivit ett halvt år försenat. I början av detta år var läget tydligen sådant att man från svensk sida gjorde allvarliga föreställningar hos vietnamesiska myndigheter om krafttag för Internationellt utvecklingssamar in Onsdagen den informerats om inträffade härefter en markant förbättring, noga räknat - 19 maj 1976 från den 1 mars. Disciplinen på arbetsplatsen blev bättre, en annan anda Oo sägs ha kommit in i arbetet. Hur det står till i dag, om aktiviteten efter Internationellt den 1 mars har fortsatt eller inte, vet utskottet ingenting om. Kanske utvecklingssamar — vi i dag får besked av biståndsministern om vad som egentligen har bete m.m. hänt efter denna kraftansträngning. I varje fall står det klart att redan inträdda förseningar är allvarliga nog. Avtalet är därtill så huvudlöst konstruerat — jag måste använda ordet huvudlöst — att Sverige bär kostnaderna även för förseningar eller annat som den svenska projektledningen icke rimligen kan bära ansvaret för. Det är mot denna bakgrund reservanterna önskar nya förhandlingar i syfte att få nordvietnameserna att överta en större del av ansvaret för projektets genomförande, ekonomi och finansiering. Redan har Sverige utfäst sig att bidra till skogsprojektet under en femårsperiod med inemot 800 milj.kr. — alltså 100 kr. per svensk. Det bör vara nog härmed och inga nya belopp av kanske imponerande storleksordning komma till. Nog bör DRV ha förståelse för en begäran om revision av avtalet på denna punkt. Så till Cambodja. Det var inte många månader sedan det svenska folket skakades av rapporterna om hur det gick till när de röda khmererna grep makten i Cambodja. Erfarna observatörers närvaro — icke minst från svensk TV och press — gjorde att den fruktansvärda verkligheten den gången inte kunde döljas. Huvudstaden tömdes på folk. Alla drevs ut på risfälten eller i djungeln, oberoende av ålder och hälsa. Sjukhusen tömdes och bostäderna övergavs; icke ens familjeporträtten var det tillåtet att ta med. Identiteten och kontakten med det förflutna skulle helt utplånas. Hur många som i detta sammanhang satte livet till är okänt. Siffran 600 000 har nämnts. Det är en grymhet utan motsvarighet. I vad som skett därefter ges knappast någon insyn. Endast uppfångade radiomeddelanden och flyktingrapporter, med den otillförtlitlighet som alltid kännetecknar dessa, står till buds. Men vad som framkommit är illa nog. Enligt vad som publicerats i eu antal renommerade tidningar skulle en ny våg av utrotning i en andra omgång ha dragit fram över landet. Människor, tidigare eller befarade motståndare till regimen, skulle ha slagits ihjäl familjevis. För att spara på kulor och krut har nya avrättningsmetoder kommit till användning: plastpåsar, prygel ull döds med käppar, yxor osv. Offrens antal i denna nya våg är okänt. Den svenska regeringen säger i propositionen trots dessa ohyggliga händelser att den är beredd att inleda förhandlingar om humanitärt bistånd till landet. Den tillägger att några konkreta diskussioner dock ännu icke kommit till stånd. Fattas bara! Detta regeringsuttalande är vuerligt märkligt. Det verkar som om det helt hade förbigått den svenska regeringen vad som veterligen skett i Cambodja, när den utan vidare säger sig vara beredd till nya förhandlingar. 16 Här har också utskottet ingripit korrigerande och sagt: ”Utskottet är medvetet om att exceptionella förhållanden f. n. råder i Cambodja och att landet i hög grad avskärmat sig från omvärlden, något sor försvårar eller omöjliggör en humanitär biståndsinsats där. Om sådana kanaler öppnas som gör det möjligt att effektivt bispringa nödlidande människor i Cambodja, bör Sverige dock stå fast vid sin uttalade beredvillighet att lämna humanitärt bistånd.” Utskottet har alltså givit regeringen en befogad knäpp på näsan. I en moderat reservation anser vi emellertid att riksdagen bör ge regeringen till känna att bistånd till Cambodja tills vidare ej bör förekomma. Frågan kan ställas om icke detta är ett väl kraftigt uttalande, men det är faktiskt så formulerat för att bli en markering av det ogillande vi måste känna inför händelserna i Cambodja. Det finns i dag ingen utsikt att regimen skulle avlägsnas eller avgå. Det finns inte någon verklighetsgrundad tro på detta. Att då ge humanitärt bistånd till en regering som farit fram på detta sätt är minst sagt ytterligt motbjudande. Om något under skulle inträffa, finns alltid möjligheten att ge katastrofbistånd eller att gripa in på annat sätt, och det är därför som de moderata reservanterna har valt formuleringen ”tills vidare ej bör förekomma”. Jag vill också ta upp ett tredje land — det kanske mest omdiskuterade i dag — nämligen Cuba. Låt mig först bara göra ett litet tillrättaläggande av herr Arne Geijers i Stockholm historieskrivning om amerikanarna. Cuba var en spansk koloni —- inte en amerikansk — i 400 år fram till 1898, då Cuba kom under USA, eftersom USA ingrep och besegrade Spanien. Landet styrdes därefter av en amerikansk militärguvernör fram till 1902, då Cuba uppnådde sitt formella oberoende. Jag säger ”formella” eftersom ett reellt beroende av Förenta staterna ostridigt har förekommit ända fram till revolutionen. På sätt och vis kan man också säga att USA ännu icke helt har lämnat Cuba, eftersom USA har kvar en militärbas på ön — med ett indianskt namn, som jag inte vågar försöka uttala. 1. Cuba är ett av naturen rikt utrustat land. Herr förste vice talmannen Bengtson har ju nyligen belyst inkomstbildningen där i förhållande till andra länder i tredje världen. 2. Cuba ger självt bistånd till u-länder. 3. Cuba har under årens lopp från Sovjet mottagit enorma summor, inför vilka den svenska hjälpen helt förbleknar. 4. Cuba har ett ingående ekonomiskt samarbete med östblockets ekonomiska organisation. Comecon, och redan därmed bör landet kunna stå på egna ben. Att Cuba har rika möjligheter till inköp kunde utrikesutskottets ledamöter förvissa sig om vid besöket på Cuba för några år sedan — det som herr Arne Geijer i Stockholm talade om — då också några av oss såg hur dyrbart material låg spritt i hamnen utsatt för storm och vind — ett slöseri utan motstycke. 5. Cuba har därtill gynnats av sockerpriserna. Den svensk-kubanska Internationellt utvecklingssamar föreningen — som inför dagens debatt har bedrivit en omfattande aktivitet. på Sergels torg i går och i olika inlägg i Aftonbladet och nu senast i - dag I Dagens Nyheter — har lämnat uppgifter om sockerpriset som är helt missvisande. Om någon är intresserad av detta går det att ta del av en tabell som jag har över det verkliga förhållandet och de verkliga noteringarna. Tabellen ger helt andra siffror — jag skall inte trötta kammaren med dem. Politiskt sett kan vi väl icke heller undgå när det är fråga om bistånd vill Cuba att influeras av något som står i bjärt motsättning till vad som en gång — år 1970 — antogs gälla för svensk u-hjälp, nämligen villkoret om utveckling i demokratisk ordning. Jag syftar på förekomsten av tiotusentals politiska fångar på Cuba. Det är ett känsligt ämne för besökande svenskar, och beröres det alls, sker det tydligen undflyende och i förbigående, men det förbigående. men det är dock eu faktum att dessa politiska fångar finns där. Utskottet antyder nu att man kan tänka sig att Cubahjälpen så småningom skall nedtrappas, men det görs väldigt många förbehåll.

Jag kan nämna att till skillnad häremot det norska stortinget har uttalat att all norsk hjälp till Cuba skall upphöra 1978 — utan förbehåll! Detta var läget i stort sett redan i fjol. frånsett utskottsbetänkandet. Men det har, såsom några här har varit inne på, tillkommit en mycket viktig omständighet. nämligen den kubanska militära inblandningen i inbördeskriget — icke befrielsekriget —- i Angola. Årets förslag om höjning av det svenska biståndet upp till 70 milj.kr. har inträffat i ett läge då kubanska trupper ingripit i en krigsskådeplats tusen mil bortom den egna ön. Det bör slås fast att Cuba har Latinamerikas starkaste försvarsmakt, 117 000 man. Därtill kommer en folkmilis på 100 000 man och 10 000 i säkerhetstrupper. Infanteriet har 600 stridspansarvagnar, och flygvapnet har långt över 200 stridsflygplan. En sjättedel av den kubanska armén lär nu vara insatt som soldater eller som militära rådgivare utomlands. I folkrepubliken Kongo, i Somalia, i Guinea, I Sydjemen, i Guinea-Bissau, i Sierra Leone och i Ekvatorialguinca har det funnits eller finns kubanska rådgivare, liksom tidigare I Syrien och Algeriet. Ihärdiga rykten uppger att sådana rådgivare också börjat dyka upp i Laos och Vietnam. Den kubanska insatsen i Angola med 17 000 man —- uppgifterna är osäkra, men 17 000 är den senaste siffran — anses ha varit helt avgörande för inbördeskrigets förlopp. Men dessa trupper har ännu inte lämnat Afrika. Vad blir deras nästa uppgift? Eu slag trodde man att kubanerna skulle bli eller ålagts att bli en revolutionens utspets i Latinamerika. Om sådana intentioner funnits har de uppenbarligen inte kunnat förverkligas. Nu är intentionerna tydligen mer vidsträckta. Afrika och Asien hör till bilden. Den sydafrikanska aggressionen i Angola fördömdes med rätta av en hel värld. Den kubanska aggressionen har fördömts av ett stort antal stater utanför östblocket. Även Sverige har framfört kritik, ehuru i modesta ordalag. Men är det rimligt att Sverige i detta läge icke blott fortsälter med sitt bistånd utan också höjer detta? Min fråga går till utrikesutskottets ordförande. Om kubanerna själva betalar denna militära aggressiva aktion långt ifrån hemlandet — har de då behov av biståndsmedel från Sverige? Om cn annan stat — svårt är det inte att gissa vad det kan vara fråga om för en — betalar de summor som transporter och underhåll drar med sig, har då Sverige anledning att finansiera andra i och för sig nyttiga ting i det kubanska samhället? Det har sagts av den kubanska föreningen men även av andra att om Sverige åberopar Angolastriderna som ett av skälen för att minska eller hindra biståndet till Cuba skulle detta vara en inblandning i den kubanska utrikespolitiken. Nej, herr talman, det är det inte. Man brukar skilja mellan utrikespolitik och krig. Krig är antingen utrikespolitikens fortsättning eller dess fiasko. Men det kan inte vara en inblandning i landets utrikespolitik om man uttalar sin förkastelse över en väpnad aggression långt från hemlandet. Det har också sagts att vi är bundna till biståndet genom avtalet med Cuba. På den punkten ber jag att få hänvisa till vad utskottet har uttalat: ”Aven om det sålunda inte rör sig om folkrättsligt bindande utfästelser, när det är fråga om de båda senare budgetåren i den treårsperiod som planeringsramarna normalt omfattar, är det å andra sidan uppenbart att sådana preliminära åtaganden möjliggör en ömsesidig planering som inte bör frångås utan att utomordentligt starka skäl föreligger.” Det är en riktig bild, såvitt jag förstår. Det föreligger inga folkrättsligt bindande utfästelser, men det finns starka åtaganden. Herr talman! En av våra viktigaste uppgifter i den här kammaren —- för att anknyta till det föregående — är att söka väcka förståelse för uhjälpen där den inte finns och att öka förståelsen där den finns. Det kan ske på många sätt, genom information och upplysning. Men här kommer den viktigaste invändningen mot regeringens u-landspolitik. Det är ett grovt hån mot u-hjälpens idé att ens fundera på bistånd till Cambodja i nuvarande läge. Det är likaledes ett hån mot samma idé att ge och höja anslag till en stat, vars militära aggressivitet på en annan kontinent med rätta fördömes. Regeringens politik är i denna del ett skolexempel på hur man inte bör gå till väga om man vill förankra u-hjälpen hos svensk allmänhet och i svensk opinion. Regeringen förvandlar tyvärr delar av u-hjälpen till u-hjälpens värsta fiende. Internationellt utvecklingssamar

Herr talman! Just i dessa dagar diskuterar riksdagens finansutskott den svenska långtidsutredningen. Alla funderar vi med allvar över hur den svenska ekonomin skall utvecklas fem år framåt. Oljelån skall betalas tillbaka. Den privata konsumtionen här hemma kan inte öka lika snabbt som 1974 och 1975, om vi skall klara det och samtidigt kunna bygga ut vården och barnomsorgen. Fackliga talesmän, politiker. ekonomer och ledarskribenter — alla uttrycker vi från våra olika utgångspunkter bekymmer över hur en tillväxt på 3 5 om året i den svenska ekonomin skall räcka till. Och det är naturligtvis viktigt att vi gör det. Det handlar om att klara sysselsättningen, att få nva resurser för reformer och kunna infria de löften vi redan gett ull de äldre om bättre pensioner och större trygghet. Men det finns också, herr talman. andra långtidsutredningar, som handlar om andra länders folk. Hur går det de närmaste åren för de u-länder som inte av naturen begåvats med väldiga oljelager? Den frågan ställde och besvarade Världsbankens ekonomer i höstas. Deras slutsats blev: De fattigaste u-länderna - med 1000 miljoner människor — kan, om man ser till ett genomsnitt för hela gruppen. inte räkna med några förbättringar alls. Den beräknade tillväxten under FN:s s.k. andra utvecklingsårtionde är per person och år för den här gruppen länder 3 dollar, att jämföras med 900 dollar per person och år i de redan rika OECD-länderna, där Sverige är mest gynnat bland de gynnade. Mönstret kommer alltså att stå sig. Klyftan mellan oss som redan har mer än vi behöver och dem som saknar det mesta minskar inte. den ökar år från år. I dag är inkomsten per person i de minst utvecklade länderna ca 1000 kr., hos oss är den ca 40 gånger större. De minst utvecklade u-länderna såg en liten ljusning för några år sedan när råvarupriserna steg. De eventuella förhoppningar man hann knyta till detta kom emellertid mycket snart av sig. Det gjorde däremot inte verkningarna av den dyra oljeimporten. Också vi har fått känna av den, givetvis, men vi kan kompensera oss med att ta mera betalt för det vi exporterar. De u-länder som bara har en ensidig och mycket priskänslig råvaruexport att förlita sig på har inte kunnat kompensera sig alls. De har blivit den världsekonomiska krisens hårdast drabbade offer. Medan vi här hemma i Sverige oroar oss för ett underskott i vår bytesbalans på några procent av exporten, dras dessa länder med en skuldbörda som innebär att en fjärdedel, eller kanske mera, går åt till att betala räntor och amorteringar på utländska lån. Det samlade underskottet i bytesbalansen för u-länder utan oljeinkomster har vuxit från 12 miljarder dollar 1973 till 45 miljarder dollar två år senare. Ändå görs, herr talman, stora ansträngningar i de här länderna för att komma till rätta med underutvecklingens problem. En ganska liten del av de resurser som sätts in i det arbetet kommer i form av bistånd utifrån. Och som de siffror jag nyss nämnde visar, går huvuddelen av de nva krediter man får - och det är mest krediter det handlar om - åt till att betala igen den ”hjälp” man fått tidigare. Dess värre är det inte heller bara det internationella biståndet som går ut och in utan att ge något nämnvärt netto. De resultat man huvudsakligen genom egna ansträngningar ändå når, när det gäller att bryta underutvecklingen, räcker på grund av den snabba befolkningsökningen nätt och jämnt till för att bibehålla en oförändrad levnadsstandard. Därav kommer det sig att trots att livsmedelsprodukttonen i världen ökar mer än tidigare, så är det nu flera som är undernärda eller felnärda än tidigare. Trots att större insatser än någonsin görs för att bekämpa analfabetismen har det aldrig funnits så många analfabeter som just nu; hälften av världens befolkning har aldrig gått i någon skola. Och trots ett intensivare miljövårdsarbete än tidigare saknar fler och fler människor i världen tillgång till rent dricksvatten. En enda värld — så löd appellen från miljövårdskonferensen. Som maning till gemensam kamp mot miljöskövling och massfattigdom var den appellen viktig. Som beskrivning av dagens verklighet är den däremot alltigenom felaktig. Fit barn som föds i Sverige i år kan räkna med att leva fram till andra halvan av 2000-talet. Ett barn som föds i något av de fattigaste afrikanska länderna lever troligen inte mer än några år in på nästa sekel. De har inte själva valt var de skall födas. Den ena föds till trygg uppväxt, bra utbildning, välbetalt jobb, långt liv. Den andra föds till sjukdomar och brist på viktiga näringsämnen, dålig skola, om någon alls, arbetslöshet och tidig död. Var finns rättvisan i detta? Kan vi verkligen fortsätta att låta hundratals miljoner människor växa upp till så olika livsvillkor? Kan vi verkligen tro att en värld där de flesta människor lever i förtryck och misär, medan ett litet fåtal som redan har det bra ständigt får det ännu bättre, kan bli en värld i fred? Det är sant att många av de grundläggande problemen i u-länderna bara kan lösas av u-länderna själva. Människorna i dessa länder måste själva skapa fungerande politiska och sociala system, avskaffa korruptionen, göra de stora försakelserna i den väldiga utvecklingsansträngning som är nödvändig, mobilisera människor att ta till vara de egna naturresurserna. Men självfallet kan vi bidra i dessa ansträngningar, bidra till att hindra en utveckling där fattigdomen i sig blir ett hinder mot sådana sociala och politiska förhållanden som medger effektiva framsteg. Vi kan hjälpa till med kapital och andra resurser som behövs för utbildning och investeringar. Vi kan öppna våra marknader för u-ländernas varor, i stället för att kortsiktigt egoistiskt slå till med importrestriktioner så fort det börjar visa sig att u-länderna har framgång i sina exportansträngningar. En framtid i solidariet kräver en omställning i Sveriges ekonomi - så löd ett annat upprop, det som de kristna samfunden riktade till Sveriges riksdag och regering under den s.k. ekumeniska u-veckan i höstas. I ord har vi redan åtagit oss aut göra en sådan omställning. Det dokument om en ny ekonomisk världsordning som vi medverkat till och Internationellt utvecklingssamar skrivit under betyder bl.a. just detta. Det är därför som vi från mitt parti har krävt att regeringen nu område för område skall redovisa hur den anser att Sveriges politik bör påverkas av detta löfte.

En sådan kartläggning kan inte göras en gång för alla. Därför har vi avvisat tanken på cen långsamt arbetande parlamentarisk utredning. Och vi har gjort det därför att de mer principiella och långsiktiga överväganden som en sådan utredning skulle kunna göra finns det redan organ för. Vi har den biståndspolitiska utredningen, det pågår arbete om det inom SIDA och det görs vissa studier av Sekretariatet för framtidsstudier. Vad vi begär av regeringen är att den redan i nästa års budgetproposition gör en Översiktlig redovisning av innebörden av en u-landsinriktad anpassning av vår handelspolitik. industripotiuk, jordbrukspolitik, arbetsmarknadspolitik etc. och att man också på respektive områden anger vilka nya steg mot en harmonisering av Sveriges och u-ländernas politik som planeras. Vad cen sådan kartläggning kommer att visa fram emot är — det vill jag säga trots att utskottets ordförande menade att vi inte vet så mycket om det — att viss industriproduktion med fördel kan bedrivas i u-länderna i stället för hos oss. Det betyder i sin tur självklart att vår industri utsätts för hårdare konkurrens. Strypning av importen får då inte bli det spontana svaret. I stället måste vi på sikt gå in för åtgärder för att skapa annan sysselsättning för människorna inom de regioner och branscher som drabbas. Förmodligen kommer en dylik kartläggning också att visa, att vi inte kan fortsätta att mata våra grisar med fiskprotein från Sydamerika, att det inte går ihop med vårt tal om en rättvisare fördelning av världens livsmedelsresurser att vi ger lika mycket i matsubventioner till välnärda svenskar som i bistånd till världens alla fattiga. Antagligen kommer den också att visa att diskussionen om antalet kärnkraftverk i Sverige är ganska oviktig vid sidan om den stora och avgörande frågan hur vi över huvud taget skall kunna hejda ökningen av vår konsumtion av energi. En uppriktig redovisning av innehållet i det löfte vi givit u-länderna kommer över huvud taget att visa, att vi successivt måste anpassa oss till en annan livsstil, spara på knappa råvaror och vara beredda att avstå mera av vår egen ekonomiska tillväxt. Vad som krävs är handfasta förändringar i de industrialiserade tändernas ekonomier snarare än svmbolhandlingar vilkas huvudsakliga effekt ändå bara blir att döva våra egna samveten. Av att vi blir fattigare blir inga andra länder automatiskt rikare. Utvecklingsländerna hjälps inte av att vi skrotar våra maskiner, isolerar oss it lokatsamhiällen och odlar våra samveten. Det är först när internationell medvetenhet och medkänsla omvandlas till praktiska åtgärder som den får sin betydelse för u-länderna. Ord som inte följs av sådan handfast handling, låt vara att det måste bli fråga om en steg-för-steg-politik, kan tvärtom ytterligare fördjupa motsättningarna mellan rika och fattiga. På det riskerar den pågående UNCTAD-konferensen att ge ett allvarligt exempel. När begreppet en ny internationell ekonomisk ordning Janserades av u-länderna och accepterades av FN våren 1974, så skedde det mot en bakgrund av allvarlig kris i jordens fattigaste länder. Men den politiska kraft med vilken u-länderna drev igenom deklarationen skapade samtidigt väldiga förhoppningar om att år av passivitet och svek nu skulle följas av år, då u-länderna inte bara ställde krav utan också mötte gensvar i form av praktiska åtgärder från i-ländernas sida. Har dessa förhoppningar i någon liten utsträckning infriats? Ja, det kanske man kan säga. Vi har upplevt två år fyllda med konferenser kring den nya ekonomiska världsordningen, konferenser som det naturligtvis alltid går för sig att gyckla med, men som trots allt lett fram till ganska många praktiska förslag till lösningar. Allt har pekat fram mot 1976 års världshandelskonfterens som det forum där man inte bara skulle kartlägga problemen som man gjort vid de andra konferenserna utan ta konkreta beslut för att angripa problemen praktiskt. Ingen vet väl ännu vad överläggningarna nere i Nairobi kommer att leda till.

I så fall tror jag inte att det hjälper mycket att industriländernas regeringar fortsätter att rala om en ny ekonomisk världsordning. Då vet u-länderna att det talet är lika litet värt som fagra löften i det förflutna om ökat bistånd. Det är sant att Sverige i många avseenden för en bättre u-landspolitik än andra industriländer. Vi ger mer 1 bistånd och vi ger vårt bistånd på förmånligare villkor. Vi för traditionellt en ganska liberal handelspolitik. Men vi bör samtidigt komma ihåg utt vi också har bättre förutsättningar än andra rika länder att bedriva denna politik. Vi har en starkare ekonomi och mindre av arbetslöshet, mycket tack vare den handlingskraft riksdagen visat de senaste åren. Det anmärkningsvärda är egentligen att det fordrades så litet av svårigheter i vår ekonomi för att också den svenska regeringen skulle avvika från principer som Sverige internationellt slagits för och upplevts stå för. När arbetslösheten växte 1971-1972 gick också den svenska regeringen in för att binda en stor del av vårt bistånd till köp i Sverige. När lågkonjunkturen 1975 nådde Sverige slog också den svenska regeringen till mot delar av importen från bl.a. u-länder. Och det behövdes bara en avsaktning i ökningen av vår produktion för att regeringen och Internationellt utvecklingssamar en majoritet I riksdagen skulle hoppa av från löftet att nå enprocenismålet för vårt bistånd redan budgetåret 1974/75. Och hur är det i år? I siffror har biståndet ökat — visst. Men genom ett annat sätt att beräkna hur mycket som är I Y& av bruttonationalprodukten har regeringen klarat sig undan med 150 miljoner mindre än om man hållit fast vid den gamla beräkningsmetoden. Och ser man saken från u-ländernas synpunkt är det visserligen fortfarande totalt sett högre belopp som kommer dem till del. Men köpkraften i årets anslag från Sverige är lägre än förra årets på grund av den ogynnsamma utvecklingen när det gäller u-ländernas importpriser. Det var mot den här bakgrunden SIDA, biståndsorganet, ansåg att biståndsanslagen för nästa budgetår med det nva sättet att beräkna borde vara 1,1 26 av bruttonationalprodukten för att i praktiken inte bli lägre än förra året. I genomsnitt borde man, enligt SIDA, höja länderramarna med 12 926. Det anser däremot inte regeringen att man skall göra. Varför får vi inte veta, eftersom propositionen på den här punkten liksom på så många andra punkter är ytterst lapidarisk, inte minst när det gäller — och det är synd — att kommentera biståndsorganets ganska utförliga motiveringar till sina anslagsframställningar. Ett av resultaten av regeringens förslag är att det av FN upprepade gånger påpekade behovet av att göra särskilda satsningar på de minst utvecklade u-länderna blivit mycket litet tillgodosett. För länder ur den gruppen, som Indien, Tanzania och Bangladesh, föreslås 1. ex. inga höjningar alls. Det betyder att våra insatser för dessa länder kommer att utgöra en sjunkande andel både av det svenska biståndet som sådant och av de samlade svenska resurserna. Det betyder dessutom, och i än högre grad, att insatserna sedda från u-ländernas synpunkt, från deras synpunkt som tar emot biståndet, reellt blir väsentligt lägre än tidigare år. Att vi har nått FN:s s.k. 0,7-procentsmål är bra. Att vi genom cen omläggning av vårt eget sätt att beräkna enprocentsmålet har kommit att hamna på en lägre nivå än om vi hade hållit fast vid den gamla metoden är mindre bra. Och minst av allt är det bra att bara folkpartiet i dag vill uttala sig för att våra biståndsanslag i framtiden bör utgöra en växande andel av de totala svenska resurserna. Nu finns det de som säger att kraven i den nya ekonomiska världsordningen skulle göra frågan om biståndsanslagets storlek mindre intressant. Men u-länderna själva begär i deklarationen om den nya ekonomiska världsordningen att industriländerna skall nå och överträffa 0.7-procentsmålet för u-landsbistånd. De begär en rättvisare fördelning av jordens resurser. Skall resursfördelningen bli rättvisare än I dag måste resurser på det ena eller andra sättet föras över från rika till fattiga länder. Dessa resursöverföringar måste i hög grad — naturligtvis inte enbart — ta sig uttryck i just ökat bistånd. Den nya ekonomiska världsordningen in skärper kravet på eu växande bistånd. Särskilt viktigt är detta alltså för de fattigaste u-länderna. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att regeringen föreslagit en ganska kraftig höjning av anslaget till Cuba, ett land som fortfarande tillhör världens fattiga men där de ekonomiska framstegen ändå har varit betydande. Det fanns skäl att inleda ett biståndssamarbete med Cuba när detta skedde. Cuba var och är ett u-land och var vid den tidpunkten dessutom utsatt för en handelsblockad från de amerikanska staterna. Den politiken bidrog till att föra in landet i ett ensidigt beroende av Sovjetunionen och andra öststater. I dag är situationen delvis en annan. De flesta av de latinamerikanska staterna — i varje fall ganska många — har dragit sig ur handelsblockaden. USA skulle sannolikt också ha gjort det om inte det kubanska engagemanget i Angola hade kommit emellan. Jämför man landets utvecklingsnivå med Tunisien, där de ekonomiska och sociala framstegen enligt den svenska regeringens egen bedömning har varit tillräckligt stora för att motivera en avveckling inom några år av det svenska biståndssamarbetet, står sig Cuba mycket bra. Barnadödligheten är bara en fGärdedel av den i Tunisien, andelen läskunniga är dubbelt så hög, nettoinkomsten per invånare är i stort sett densamma. I en gemensam reservation har folkpartiet och centern därför föreslagit alt samarbetet med Cuba enligt samma mönster som regeringen själv föreslagit för Tunisien nu bör ges en annan inriktning än de rent biståndspolitiska och att länderramen för nästa år sänks med 30 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Den anslagssumma som mittenpartierna har föreslagit innebär inte att några pågående biståndsprojekt behöver avbrytas och inte heller att några bindande avtal ensidigt sägs upp. Däremot betyder den att nva biståndsprojekt inte kan påbörjas. Effekten av regeringens Cubapolitik har inte uteblivit. Vi som ofta är ute och talar för ökat svenskt ansvarstagande för världens fattiga har inte kunnat undgå att märka att förståelsen för svenska u-landsinsatser över huvud taget fått sig en knäck. Människor inser helt enkelt inte varför Sverige skall ge u-hjälp till ett land som anser sig ha råd att satsa mångdubbelt större belopp på att skicka trupper över Atlanten till en krigskådeplats där landets egna säkerhetspolitiska intressen inte alls är berörda. Det är lätt att förstå den reaktionen. Det har dess värre också varit lätt att konstatera vilket användbart vapen som det svenska Cubabiståndet blivit för dem som aldrig har haft särskilt mycket till övers för svenska biståndsinsatser över huvud taget. Röster som tidigare sällan hörts när det gällt att tala för mera u-hjälp har plötsligt fyllts av liv och engagemang. Men man talar för mindre bistånd, för man talar nästan bara om Cuba. Visst skall vi diskutera Cuba. Men den här debatten måste ändå väsentligen handla om andra saker. Den måste handla om hur vi skall kunna hjälpa u-länderna att utveckla Internationellt utvecklingssamar bo 'n sitt eget jordbruk. Vi kan göra det bl.a. genom att ge mer pengar till FN:s jordbruksutvecklingsfond. Den mäste handla om hur och i vilken takt vi skall avveckla handelshindren mot u-länderna och vara beredda att ta emot en växande import av färdigvaror från dessa länder. Den måste handla om hur vi skall bygga upp en effektiv beredskap mot den sortens fruktansvärda hungerkatastrofer som nyligen skördade miljontals offer i de fattiga länderna och som kan komma att göra det snart igen. Den måste handla om hur vi skall hitta nya former för att tillsammans med den sakkunskap som finns inom svenskt näringsliv överföra industriellt och teknologiskt kunnande till u-länderna. Den måste handla om hur mycket vi skall satsa på att stödja missionens och andra enskilda organisationers biståndsarbete. Den måste gå in på frågan om det är rimligt att vi nästa år skall öka de svenska biståndsanslagen eller om dessa skall minska räknat i fast penningvärde. Den måste handla om huruvida det är rimligt med hänsyn till våra resurser och u-ländernas behov att låta biståndet fortsätta att vara 1 fö av vår bruttonationalprodukt eller om vi skall gå vidare och göra en större insats för en rättvisare och därmed tryggare värld. Den måste handla om vilka konsekvenser för alla områden av svenskt samhällsliv som vårt löfte i FN att bidra till cen ny ekonomisk världsordning innebär. Det är deta, herr talman, som är de viktiga frågorna i årets biståndsdebatt. De berörs samtliga i folkpartiets reservationer, vilka jag härmed ber alu få yrka bifall till.
Herr talman! Då de tre oppositionsledarna nu har haft ordet vill jag ta tillfället i akt att kommentera vad som sagts. Men man hinner inte så mycket på tre minuter som är den repliktid som står till förfogande. Herr Torsten Bengtson, centerpartiet. ägnade en del av sin tid till att mycket starkt betona vikten av att stödja de fattigaste länderna. Det är klart att det är viktigt. Men det hade varit mer fullständigt om herr Bengtson samtidigt hade sagt att av hela den svenska u-hjälpen till enskilda länder går 80 å 85 "4 ull de fattigaste länderna i enlighet med den definition av begreppet fattiga länder som upprättats inom FN. Det är klart att länder som har en större bruttonationalprodukt per capita också får vissa anslag. Men det är inte möjligt att enbart gå på de fattigaste länderna, utan avvägningen måste ibland ha en annan grund. Det gör att resterande procent upp till 100 används till länder som kanske ligger något högre. Folkpartiet har f. ö. i en av årets reservationer särskilt yrkat på ett ökat anstag just till ett sådant land. nämligen Zambia. Jag skall inte uppehålla mig mer vid det som herr Bengtson sade utan gå över till de problem som herr Hernelius tog upp, bl.a. Cubaproblemet. Herr Hernelius yrkar på att hjälpen till Cuba skall avlösas. Det är klart att om biståndsländerna får en annan situation genom att deras bruttonationalprodukt växer och de kan klara sig bättre, så skall hjälpen avlösas. Det ligger i sakens natur. Frågan är bara när den tidpunkten inträffar. Det som nu har skett med Tunisien innebär att det steget är taget. Vi är medvetna om att Cuba också kommer i den situationen när det hjälpprogram genomförts som Sverige har stött under ett antal år. Zambia hör till samma kategori av länder. Det är inte så stor skillnad beträffande bruttonationalprodukten. Zambia ligger på nära nog samma per capita-inkomst som Tunisien: det skiljer bara 30 doltar per år. Nu knackar tälmannen med sin klubba, och jag hinner inte kommentera herr Ullstens anförande.

Herr talman! Bland de borgerliga partierna har främst folkpartiet försökt framställa sig såsom det parti som slagit vakt om u-länderna. Det har varit folkpartisternas ständiga och ensidiga tjatande om enprocentsmålet, deras trumpetande om vetebiståndet för några år sedan samt deras krav på bistånd till de allra fattigaste u-länderna. Nu trumpetar folkpartiet liksom Övriga två borgerliga partier om u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning — detta utan att konkret diskutera hur den i praktiken skall kunna genomföras. De borgerliga partierna — och för resten även socialdemokraterna — tävlar om att vara värst i frasmakeriet om den nya ekonomiska världsordningen. Betänkandet trån utrikesutskottet, där de här nämnda partierna är representerade, behandlar den nva ckonomiska världsordningen på ett sätt, som säkert kommer alt gå till historien som något av det mest makabra som presterats i svensk biståndsdebatt. Vad som konkret måste diskuteras när det gäller den nya ekonomiska världsordningen är följande punkter, som har fastslagits av de icke-allierade staternas konferens i Alger: 1. Ömsesidig respekt mellan olika länder för det nationella oberoendet och jämlikheten. 2. Folkens fulla självbestämmanderätt över sina länders nationella tillgångar. 3. Respekt för varje lands väg till ekonomisk och social utveckling. 4. Den tredje världens länders rätt, för sina folks bästa, att nationalisera utländska monopols egendom, som direkt eller indirekt hindrar den ekonomiska utvecklingen i landet. 'Algerkonferensen utpekade huvudfienden till underutvecklingen på följande sätt: ”Imperialismen är det största hindret på vägen till själv Internationellt ständighet och framsteg för de underutvecklade länderna. som kämpar för att uppnå en levnadsstandard med åtminstone ett minimum av välfärd och mänsklig värdighet.

Dessa frågor måste diskuteras. Problemet kan alltså inte reduceras till hur stor procent biståndet i fortsättningen skall uppgå till, som en rad u-landsprofteter i den här kammaren försöker framställa det. Det avgörande måste vara biståndets innehåll och inriktning — ett obundet bistånd till progressiva regimer och rörelser. | Sverige är medansvarigt för utsugningen av tredje världen, men det är också riktigt att det finns progressiva delar i Sveriges biståndspolitik —- som nu Öppet angrips av de borgerliga partierna. Jag återkommer till detta senare. Det finns alltså en icke progressiv del av Sveriges ansikte mot tredje världen. Det är de svenska transnationella företagens verksamhet i bl.a. Latinamerika. Det är Sveriges medlemskap i de rika kapitalistiska staternas internationella sammanslutningar som Världsbanken, Internationella valutafonden, OECD, GATT och oljeklubben. Det är dessa organisationer som bestämmer reglerna för valuta, handel, finansiering m.m. på de rika kapitalistiska staternas villkor. Det handlar vidare om en ökad bindning av biståndet, med andra ord et tvång för u-länderna att köpa varor i Sverige. Detta är en åtgärd som har vidtagis för att tillgodose kapitalägarna i Sverige, och det är samtidigt ett svek mot uländerna. När de borgerliga och socialdemokraterna någon gång förmår sig till att diskutera svenskt privatkapitals investeringar i tredje världen, försöker de försvara detta med att det är till fördel dels för Sverige. dels också för tredje världen. U-länderna själva har en annan uppfattning, och svenska kapitalister har dessutom gjort så många uttalanden som vederlägger dessa ytliga påståenden. Vad man måste diskutera är för det första till vilka u-länder investeringarna går och avsikten med investeringarna, för det andra vilka regimer dessa u-länder har. Det visar sig då att Latinamerika tar emot storparten av svenska kapitalinvesteringar. Brasilien är det största av dessa länder. Det handlar dessutom enbart om länder med ytterst reaktionära regimer. De borgerliga partierna vill nu skydda denna svensk kapitalisms utsugningspolitik genom att utvidga investeringsgarantisystemet till att gälla inte enbart svenska biståndsländer utan också länder utanför den kinderkretsen. Så mycket är deras tal om en ny ekonomisk virldsordning värt. Men, herr talman, svensk biståndspolitik handlar ju också om länderval. Som bekant påstår samtliga partier I riksdagen att man är överens om mål och medel för Sveriges utvecklingsbistånd. Av de olika bistånds mötionerna verkar det som om man stödjer ungefär samma ideal på lång sikt. Biståndet skall medverka till utveckling och utjämning i mottagarländerna, det skall komma de fattiga och förtryckta till godo. Problemet är bara att enigheten gäller just detta något diffusa ideal. Hur det i praktiken uppnås, vilka länder som skall få bistånd, är man mindre överens om. Detta visar sig mycket klart i dag i den här biståndsdebatten. De borgerliga partierna deklarerar nu helt öppet att de inte är överens med regeringen om de mål och medel som antogs av riksdagen för snart femton år sedan, då det i propositionen 1962:100 underströks att man måste beakta de sociala och politiska aspekterna av den utvecklingsprocess som biståndet avses främja. Även om det inte var givet, att det sociala och politiska system och de principer till vilka vi ansluter oss är för alla u-länder ändamålsenliga eller uppnåeliga, kunde det vara rimligt att inrikta biståndsgivningen så att den medverkar i politiskt. demokratiskt och socialt utjämnande riktning. Enligt propositionen står det inte i överensstämmelse med det svenska biståndets motiv eller mål att det bidrar till att konstruera en framstegsfientlig samhällsstruktur. Dessa principer gäller så länge som biståndsutredningen ännu inte kommit med sina förslag. Frågan är hur principerna tillämpas i praktiken. Jag vill påstå att den överväldigande majoriteten i den här kammaren år efter år obekymrat trampat de grundläggande principerna under fötterna. Har ett land väl börjat få svenskt bistånd kan det åsidosätta alla utjämningsprinciper, föra en utvecklingsfientlig poliuk och ändå fortsätta med alt få bistånd. Landets befolkning är ju så fattig, säger man från de borgerliga partiernas sida. Vi fortsätter att ge bistånd till Indien, Kenya och Zambia — för att nämna några länder — trots att dessa länders regeringar gjort och gör väldigt litet för att åstadkomma en utjämning och trots att biståndet sannolikt bidrar till att konservera framstegsfientliga strukturer i länderna. I stället för att diskutera dessa frågor försöker 'nu de borgerliga, med moderaterna i spetsen, att blanda bort korten genom att slå ned på Cubabiståndet. Ew självklart krav för riksdagen att ställa vore att den finge tillgång till ett så omfattande material att en förutsättningslös diskussion om biståndets effekter i mottagarländerna kunde föras. Hur uppfylls biståndspolitikens avsikter genom de olika länderprogram som finns? Utan att förhäva sig och utan att lägga petiga i-landsvärderingar på förhållanden som är svåra alt bemästra i länder som först nyligen vunnit självständighet, skulle även ett väl ulltaget nålsöga vara svår för en del kameler all passera. Vart har det svenska vete som skeppades till Bangladesh efter en kampanj med biskopar, bönder och borgerliga ledarskribenter tagit vägen? Jag frågar de borgerliga lalesmännen här om de vill redogöra för detta, inte i första hand för kammarens ledamöter utan för publiken på läktaren. Jag kan fråga herr förste vice talmannen Bengtson, som är närvarande i kammaren. om han kan redogöra för hur det förhåller sig med detta Internationellt utvecklingssamar vete. Herr Bengison var ju i Bangladesh i september förra året, och såvitt Jag förstår fick han där en utförlig redogörelse för var det svenska vetet hamnade. Kom det de svältande ull del eller var det så att en korrumperad regim tog hand om delar av detta vete? När vi fått herr förste vice talmannens redogörelse för detta kan vi också diskutera vilka slutsatser vi skall dra härav för de framtida förbindelserna med Bangladesh. Vilka är villkoren för den radikala oppositionen i Kenya och Zambia? Hur har regeringarna där det med sitt oberoende av Storbritannien och Sydafrika? Vilken omfördelning av inkomster och förmögenheter har skett i de här länderna? Det finns fler frågor att ställa, men partierna i utrikesutskottet föredrar rejäla skygglappar. På sin höjd undrar medlemmarna där någon gång om inte det ena eller andra landet blivit för rikt för att längre få bistånd. Sämre grund för att fullfölja de klart uttalade målsättningarna är det svårt att tänka sig. Det skall mycket till för att ett land skall bli rikt, om det inte satsar på en utveckling för hela folket. De regimer som fortsätter att underordna sin politik den imperialistiska världsordningen kommer svårligen ur sitt beroende. Resultatet blir att den svenska biståndspolitiken slår knut på sig själv. Genom att man låter spekulationer om eventuella rikedomar bli viktigare än faktisk utjämning är det de regimer som för en reaktionär, utvecklingshämmande politik som med största tillförsikt kan se fram emot diskussionerna i denna kammare i dag och kommande diskussioner. Att de borgerliga partierna helt struntar i de principer som ligger till grund för svenskt bistånd och för länderval visar ju inte minst den debatt som förs här i dag. För länder som har lyckats vända underutvecklingens nedåtgående kurva kräver man att biståndet skall upphöra. Länder som har giort sig kvitt utländskt förtryck skall vi inte ge bistånd. Cuba är just nu utsatt för hela den samlade borgerlighetens attacker. USA har sedan Cuba genomförde sin revolution utsatt landet för ckonomisk blockad. USA har kunnat göra detta genom sin självutnämnda världspolisroll. USA har ständigt skickat över CIA-agenter och exilkubaner för att utföra sabotugehundlingar mot Cuba. Dessa USA-utbildade agenter har mördat och invalidiserat många kubanska medborgare. De borgerliga partierna har inte lyft ett finger i protest mot dessa barbariska handlingar. Jag vill påstå aut Cuba är ett av de få biståndsländer som i detalj redovisar på vilket sätt svenskt bistånd används. Cuba är också ett av de få biståndsländer som helt uppfyller de svenska principerna för bistånd. Cuba har nära nog utrotat analfabetismen, Cuba ger alla medborgare ett arbete. Cuba har utjämnat skillnaderna mellan stad och landsbygd. Att Cuba trots stora svårigheter lyckats uppna en väsentlig inkomstutjämning och börjat uppnå en basjämlikhet för sin befolkning, där inga svälter och alla har samma tillgång till sjukvård, utbildning och andra sociala förmåner. är i sig inget argument för att avbryta biståndet. Behoven av utländskt bistånd för att förverkliga landets strävan mot eko nomisk utveckling, socialt likaberättigande och politiskt oberoende är fortfarande omfattande. Skulle de borgerliga vinna vid den lottning, som troligen skall ske i den här frågan, innebär detta att de planerade projekt för vilka man tänkt sig svenskt stöd — ett skolboksprojekt, ett livsmedelsindustriprojekt och ett projekt för framställning av antibiotika - kommer att försvåras i betydlig grad. Man kan helt enkelt påstå att de borgerliga motsätter sig eller försöker förhindra att barnen på Cuba skall få bättre undervisningsmateriel, försöker förhindra att människor som drabbas av infektionssjukdomar snabbt skall kunna botas. Förra året signalerade president Ford att han kunde tänka sig att öppna förbindelser med Cuba om Cuba slutade upp att på MPLA:s begäran hjälpa Angola mot det fascistiska Sydafrikas försök att omintetgöra Angolas nyvunna självständighet. Självfallet avvisade Cuba denna fräcka inblandning. Nu ställer borgarna upp på USA:s och Sydafrikas sida. Borgarna har påtagit sig samma roll som USA — att bestämma olika länders utrikespolitik. Vad är detta om inte biståndsimperialism?

I så fall skall herr Hernelius vara försiktig med dem, därför att vi vet att den amerikanska underrättelseorganisationen många gånger tidigare har missbedömt läget på Cuba. Jag tänker på den amerikanska invasionen i Grisbukten —- jag tror att det heter så. Jag tänker också på CIA:s fantasterier, där man påstod att Castros enorma folkliga stöd på Cuba berodde på hans skägg. Då uppfann CIA en sorts skokräm, som man skulle smörja in Castros skor med när han befann sig i utlandet. När han sedan knöt skorna skulle medlet i skokrämen resultera i att Castro blev av med skägget. På så vis skulle han tappa det folkliga stödet på Cuba. — Om nu herr Hernelius har siffrorna därifrån tycker jag alltså att han skall vara litet försiktig med dem. Herr talman! Huvudsyftet med de borgerliga partiernas krav på att skära ner eller helt slopa biståndet till Cuba tycks vara att likrikta hela den svenska biståndspotlitiken efter imperialistisk mall. Samma moderater som kriiver slopande av biståndet till Cuba kräver också en nedskärning Internationellt utvecklingssamar av biståndet till Vietnam. Nästa steg är kravet att även biståndet till Vietnam helt slopas. Till sist, herr talman, vill jag nämna ytterligare ett exempel på inkonsekvensen i de borgerligas agerande. Sydyemen är ett land som inte bara på papperet utan också i praktisk handling bedriver en politik som innebär att de knappa resurser detta land har fördelas på ett för medborgarna rättvist sätt. Sydvemen drabbades förra året — tror jag — av en naturkatastrof som ytterligare förvärrade landets redan tidigare svåra ekonomiska läge. Vi har i motion 1137 begärt att Sverige skulle ge kataästrofbistånd till Sydvyemen. Detta har utskottet avvisat och hänvisar till att Röda korset erhållit 3 milj.kr. för insatser i Sydyemen. Denna summa är oullräcklig. I Sydvemen lider man brist på bl.a. mediciner, mat och kläder. I motion 1138 begär vi stöd till befrielserörelsen i Eritrea. Vi vidhåller även detta krav. Vi har tidigare gewu utförlig argumentation i den här kammaren för bistånd till Eritrea.

Herr talman! En påminnelse om några punkter i riksdagens målsättning beträffande vilka länder vi skall ge bistånd. Av den framgår att vi skall kunna ge bistånd till olika slags länder. I den mån herr Måbrink påstår att vi inte gör det har han fel. Och han har lika fel om han påstår att folkpartiet skulle ha någon annan mening än den som uttrycks i den målsättningen. I en annan punkt sägs att ekonomisk och social utveckling är möjlig inom olika politiska system. Där tycks vpk ha en annan uppfattning. Med vpk:s säll alt se är progressiv politik, social och ekonomisk utveckling bara möjlig i rent kommunistiska länder. När det gäller katastrofhjälpen finns ingen uttalad målsättning, men det får anses vara underförstått att katastrofhjälp skall ges till områden där katastrofer inträffar. Det tycks inte vpk mena. Om man skall ta herr Måbrink på orden tycks ni mena att svältande människor i ickekommunistiska u-länder gott kan få dö. Det finns dessutom en målsättning i svensk biståndspolitik — som också är FN:s målsättning, som Sverige anslutit sig till — som säger att vi skall koncentrera vårt bistånd till de minst utvecklade länderna. Den målsättningen är omöjlig att uppfylla med vpk:s sätt att se på vilka länder vi skall ge bistånd. Här har vpk inte bara en annan uppfattning än övriga partier i denna kammare utan också en helt annan uppfattning än den u-länderna har. Därför. herr talman, är det bra för svensk biståndspolitik att det inte betyder särskilt mycket vad herr Måbrink säger.

Herr talman! Det kan synas onödigt att man skall upplysa riksdagsledamöter om vad som förekommer i riksdagen, men antagligen får man göra det i herr Måbrinks fall. Herr Måbrink kan observera att statsrådet Sigurdsen torsdagen den 27 november 1975 besvarade en interpellation om det svenska vetet till Bangladesh. Om herr Måbrink bekvämar sig att läsa riksdagens eget tryck kan han där finna en redogörelse för detta. Jag tycker knappast att jag skall behöva läsa upp detta svar, utan det kan väl herr Måbrink läsa själv. Sedan kanske han kan använda litet mildare tonart en annan gång när han frågar om sådana saker. Ta reda på fakta i första hand! Jag skall bara tillägga att det inte var någon från vpk som frågade utan det var herr Börjesson i Falköping. Jag hänvisar alltså till riksdagens protokoll den 27 november 1975.
Herr talman! Det är väl ingen större anledning att ta upp en diskussion med anledning av de gamla skivbekanta som herr Måbrink spelade upp. Men om jag hörde rätt frågade han mig efter priset på, inte skokräm, utan socker. Jag har-här en förteckning över sockernoteringarna i London månad för månad sedan 1964. Jag skall inte läsa upp alla de siffrorna. Jag kan bara konstatera att sockerpriset när det var som lägst, i början av 1967, var ungefär 19 öre per kilo. 1968 pendlade det mellan 20 och 30. 1974 nådde det toppar på upp till 400-500. Notceringen i mars i år var 152 — alltså ingalunda något lågpris, utan ett betydligt högre pris än någonsin tidigare med undantag för 1974 och den första månaden 1975.
Herr talman! Det är ganska intressant att höra de tre borgerliga representanterna som trädda på ett snöre säga att det inte är stor idé att ödsla något krut eller någon argumentation på herr Måbrink. Om ni tycker det skall ni inte gå upp och argumentera. Det är tydligt att jag trampat på en del ömma tår. Herr Ullsten!

Man måste också ställa kravet att det kommer de fattigaste människorna till del i dessa fattiga länder. Om det i de fattiga länderna finns reaktionära regimer, som inte har någon som helst ambition att i praktisk handling åstadkomma social och ekonomisk utjämning, och vi trots dewua fortsätter att ge bistånd. så hamnar det ju i fickorna på en liten korrumperad klick i det aktuella landet. Det kan väl inte vara meningen att vi skall använda de svenska skattebetalarnas pengar på det sättet. Här måste vi konkret diskutera de olika länderna och titta på vilka som i praktisk handling arbetar för Internationellt utvecklingssamar den sociala och ekonomiska utjämningen. Vid en sådan diskussion kommer vi fram till att inkomstklyftorna i Zambia de senaste åren ökat markant, trots att vi under en massa år pumpat in bistånd där. Skall vi verkligen fortsätta med det? Skall vi bara svepa förbi problemet utan att ta upp och analysera det? Vad beror det på att inkomstklyftorna ökar i detta land? Vi är inte emot katastrofbistånd, herr Bengtson och herr Ullsten, men vi anser att om vi skall ge katastrofbistånd skall vi också ha garantier för att detta katastrofbistånd kommer fram till de områden i resp. land där de svältande befinner sig. Det får inte gå till på samma sätt som i Bangladesh, där 50 26 av vetebiståndet såldes på den svarta marknaden, och de andra 50 26 fördelades i administrationen. Herr Bengtson och de övriga visste att det fanns en sådan regim i Bangladesh när man drog i gång vetekampanjen. Det är det jag anklagar er för.
Herr talman! Herr Måbrink insisterar på att det inte går att samtidigt koncentrera biståndet till de fattigaste länderna och bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen. Då tror sig uppenbarligen herr Måbrink veta mycket mer om detta än den samlade u-landsgruppen i FN, för vad den begärt är att vi skall koncentrera våra insatser till de fattigaste länderna. Det är klart att biståndet kan bli mer eller mindre framgångsrikt beroende på den politiska regimen i landet. Det finns också politiska regimer med vilka vi avstår från att samarbeta därför att vi bedömer att ett samarbete inte alls skulle vara möjligt. Men till den kategorin hör icke något av de länder som Sverige f. n. samarbetar med. Dit hör inte Indien, dit hör inte Zambia och dit hör inte heller något av de andra länder herr Måbrink talade om. Några ord om Bangladesh och i vilken utsträckning det svenska katastrofbiståndet — bestående av vete m.m. — kom fram. Visst har man i Bangladesh som i de flesta u-länder en dåligt utvecklad administration. Visst finns det i Bangladesh liksom i väldigt många andra u-länder korruption. Och alldeles säkert är det riktigt att en hel del av det svenska biståndet inte kom dem till del som vi i Sverige hade tänkt oss. Men om vi skall vara så kritiska i vår biståndsgivning när det gäller katastrofbistånd att vi helt avstår från att ge bistånd till länder som inte har den perfekta administration som herr Måbrink efterlyste, då skulle vi faktiskt inte kunna ge något bistånd alls. Det är den bistra sanningen.

Herr talman! Eftersom jag är en vänlig människa skall jag väl läsa litet högt för herr Måbrink, fast jag inte trodde det skulle behövas för en riksdagsledamot. Men jag kan alltid göra det så att någon felaktig uppgift blir rättad. Herr Måbrink kastar utan vidare ut att 50 26 av biståndet gick till tjänstemän. I svaret den 27 november står: ”Vid sidan härav går ca 30 26 till kategorier för vilka staten har försörjningsansvar och som inte på annat sätt får ransoneringskort, bl.a. polis, militär och Övriga statsanställda. Ransoneringskorten till dessa grupper har närmast karaktären av löneförmån in natura.” Jag kanske inte behöver läsa mer utan kan be herr Måbrink att titta på svaret själv för att få besked och kanske komma med litet riktigare uppgifter nästa gång han ger sig in i de här debatterna.
Herr talman! Det är inte FN:s biståndsprinciper som vi i första hand diskuterar, herr Ullsten, det är de svenska. Om vi skall tillämpa dem i praktiken kan man inte ha det länderval vi har i dag. Under alla omständigheter måste vi ha en grundläggande diskussion och en analys av de olika länder som nu under en rad av år fått ett bistånd, som vi utgått från skulle bidra till en utjämning av de ekonomiska och sociala skillnaderna i dessa olika länder. Man kan påvisa att så inte har skett i Indien, i Bangladesh, i Kenya och i Zambia. Det är ändå ett faktum, herr Ullsten. Skall vi då fortsätta att pumpa över hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar till dessa länder? Då bryter ni ju — vilket ni gjort under en rad av år — mot de principer ni en gång varit med om att fastställa. Det är möjligt, herr Bengtson, att jag sade att nästan 50 96 av vetet fördelades till tjänstemän i administrationen. Var det dem, herr Bengtson, som ni i december 1974 talade så varmt om? Vad jag kan förstå var det inte det. Bangladesh har över 70 miljoner invånare. Två miljoner bor i Dacca. Och det var bland de två miljonerna i Dacca som de 30 26 fördelades. Vi är inte emot katastrofbistånd, herr Ullsten, men vi har ett ansvar inför svenska folket att se till att det katastrofbistånd vi skickar också kommer till de svältande människorna i de här områdena. Detta gjorde alltså inte de som drev kampanjen när det gällde Bangladesh. Trots att de var medvetna om den utbredda korruptionen i Bangladesh tog de inte hänsyn till det utan drev bara en kampanj om att nu måste vete sändas till Bangladesh.

Herr talman! En ny ekonomisk världsordning framstår understundom som ett slags nytt anrop i debatten om förhållandet mellan de rika och de fattiga länderna. Det finns all anledning att tänka efter och bestämma vad man vill ge orden för innebörd. De är i varje fall inte någon trollformel som gör alla svåra problem enkla. Om man med en ny ekonomisk världordning menar en rättvisare fördelning av världens välstånd och också vill åstadkomma en sådan, så Internationellt utvecklingssamar betyder det att man måste angripa de underliggande orsakerna till den orättfärdiga fördelning som nu gäller. Det betyder i sin tur djupgående förändringar på sikt i de rika länderna — även i vårt land. Vår livsstil, vår konsumtion kan inte bli opåverkad. I en sådan process blir inte bistånd det enda eller det viktigaste uttrycket för internationell solidaritet. Det blir handelspolitik, industripolitik, finanspolitik, arbetsmarknadspolitik som blir de mer avgörande inslagen. En del av oss har den uppfattningen att ett ekonomiskt system som är uppbyggt på ekonomisk tillväxt och konkurrens visst inte är en borgen för ett gott framtidssamhälle. Planering och samverkan framstår som säkrare alternativ och i varje fall som nödvändiga komplement för att nå bättre villkor för flertalet. Det må gälla länder eller individer. Målet för allt utvecklingsarbete måste ju vara alt alla människor skall ha rätt till drägliga levnadsvillkor. Med ett sådant betraktelsesätt blir det avgörande att varje land tar sin del av ansvaret inför framtiden. Finns inte insikten om detta blir det inte mycket av en ny ordning. Sverige har uttalat stöd för de allmänna målsättningarna för en ny ekonomisk världsordning som lagts fast i olika dokument inom FN och söker nu medverka i förverkligandet genom att utlova åtaganden av olika slag. Detta sker f. n. vid det pågående UNCTAD-mötet och förbereds inför världssysselsättningskonferensen som snart följer i ILO-regi.

Men det borde vara möjligt för Sverige att i sin egen strategi för medverkan också försöka pröva olika egna initiativ och åtgärder och söka lösningar som kan tjäna som exempel eller modeller mera allmänt sett. Så har ju skett tidigare. Jag tänker t.ex. på upprättandet av och det starka stödet till verksamheten vid ITC. Jag tänker också på upprättandet av IMPOD-kontoret här hemma, för att nu nämna et pår exempel. Låt mig för all del också nämna vårt i förhållande till de flesta länder framgångsrika genomförandet av enprocentsmålet. | Detta och annat kan det emellertid finnas anledning att återkomma till sedan biståndspolitiska utredningarna avlämnat sitt betänkande. Utredningen hade av naturligta skäl i sina direktiv - som gavs i december 1972 — inte att ta upp frågor som härleddes ur en ny ekonomisk världsordning. Däremot har det stått klart från början för utredningen att den skulle pröva innebörden av en sammanhållen u-landspolitik. dvs. vad eu hänsynstagande till u-ländernas intresse betyder för Sverige, för vårt samhällsliv. och vad detta krav på svensk politik i andra delar än det rena u-landsbiståndet betyder. För att därifrån gå vidare till en diskussion om svenska åtaganden i en ny ekonomisk världsordning är steget inte särskilt långt. Avsikten med utredningens arbete i dessa stycken är inte att göra en fullständig genomgång av allting och inte att åstadkomma en katalog på alla tänkbara områden utan mera att visa på exempel från några sådana för att få till stånd analys och en principiell diskussion. Eftersom man också i regeringen synes vara i färd med att metodiskt studera olika områden som berör förhållandet till u-länderna menar utskottet, att riksdagen bör avvakta den biståndspolitiska utredningen och den redovisning från regeringen som signalerats komma i nästa budgetlproposition innan man begär ytterligare en parlamentarisk utredning. Den biståndspolitiska utredningen består ju av riksdagsledamöter från alla de fem partierna i riksdagen. Jag kan inte finna att det är särskilt stor skillnad på det tillvägagångssätt socialdemokraterna i utskowuet vill tillämpa och det som herr Ola Ullsten i dag gjort sig till tolk för. Jag kan heller inte förstå anledningen till att folkpartiet lagt en reservation i denna fråga. Viktigast är naturligtvis att de anpasshingsåtgärder som behövs kan ske smidigt och så att minsta möjliga avbräck åstadkoms i det svenska samhället och i den svenska ekonomin. U-landspolitiken i den meningen får ses som en anpassad näringspolitik. Det är ju i själva verket samma omställning som svenskt näringsliv ständigt fått underkasta sig i en stark internationell konkurrens. Om man med uppmärksamhet vill läsa årets budgetproposition kan man finna många exempel från de flesta departements huvudtitlar där det redovisas åtgärder, utredningar och förslag med hänsyftning på sambandet med u-landsfrågorna. Det gäller naturligtvis handelsdepartementet men det gäller också, som sagt, en lång rad andra departement. Det är en samlad bild av detta som jag tror kan vara ett utomordentligt underlag för konkreta förslag och en riksdagsdiskussion om något år. Det finns emellertid en annan fråga som jag gärna vill rikta uppmärksamheten på i det här sammanhanget. Det är de tendenser som finns i många fattiga länder — utvecklingskinder —- att skillnader i levnadsvillkor och annat förstärks mellan olika grupper. Jag vill gärna uttala all möjlig respekt för den avvisande hållning som u-länderna numera visar när man utifrån vill påverka sådana här förhållanden. Man måste se upp med detta, och benägenheten att stödja ett land som låter ojämlikheten breda ut sig kan inte annat än minska, som jag ser det. Denna bristande jämlikhet som jag syftar på kan gälla förhållandena mellan människor på landet och människor i staden, den kan gälla mellan män och kvinnor och den kan gälla små eliterupper i jämförelse med den stora massan. Mun möter de här problemen bl.a. i vära samarbetsländer, och jag finner anledning att påtala detta här. Dessa förhållanden kan vara ett exempel som ger mig anledning att påpeka all det ofta uttalade kravet på en ny världsordning verkligen inte utesluter behovet av att vi i fortsättningen diskuterar biståndsverksamheten i allmänhet. De ouppfyllda löftena från de flesta andra rika länderna försvagar utvecklingsansträngningarna allvarligt. Men Sverige har också anledning att I fortsättningen pröva omfattningen av sitt ulandsbistånd i förhållande till de resurser som kommer att tas i anspråk vid en anpassning till en ny ekonomisk ordning. | Internationellt utvecklingssamar Egentligen kan vi i nuläget inte släppa uppmärksamheten på ett enda problem för att vi insett behovet av en ny ekonomisk ordning. Följaktligen behöver vi också en fortsatt information och intensifierad opinionsbildning. För informationen har vi dock tämligen goda former och kanaler, och låt oss för all del använda dem. En tillfällig kampanj i så här svåra frågor tror jag mycket litet på. Jag skulle sedan helt kort på den tid som står mig till buds vilja kommentera något av det som: har sagts av ett par ledamöter av utskottet. Jag måste säga att jag är inte så litet förvånad över herr förste vice talmannen Bengtsons anförande. Han hade bestämt sig för att blåsa i stridstrumpeten riktigt ordentligt och syntes vilja ifrågasätta det mesta. Jag fann inte särskilt mycket av konstruktiva förslag. Han lämnade oss alltså ganska ovetande om vad han ville sätta i stället för det som han så hårt kritiserade. Herr Bengtson signalerade emellertid att det skulle bli helt andra tag när den biståndspolitiska utredningen lagt fram sitt förslag, och det var egentligen det som gjorde att jag uppmärksammade hans anförande särskilt. Jag har nämligen inte alls hört att dessa tongångar framförts av de båda centerpartirepresentanterna i utredningen. Man har där ägnat sig åt en metodisk genomgång av u-landspolitiken, och såvitt jag förstår har man haft en strävan att fullfölja biståndspolitiken ungefär i de banor som den hittills följt. Men herr Bengtson synes nu vilja något helt annat. När det gäller de frågor som herr Bengtson särskilt tog upp föreföll det mig som om han skulle tro att det i världen finns några för samarbete med oss ideala länder, som är mycket fattiga, som har en mycket väl utvecklad demokrati och som också i andra avseenden är så bra att vi skulle kunna bestämma oss för att arbeta där. Många av de tidigare talarna har redan sagt att en stor del av vårt bistånd går till de fattiga länderna. När det gäller möjligheterna att hitta länder som förenar denna fattigdom med andra utomordentliga egenskaper kan jag dock inte riktigt förstå hans resonemang. Sådana villkor är omöjliga. Beträffande Cubabiståndet, som upprört herr Bengtson liksom också en del andra talare, vill jag säga att jag för min del har många skäl för att vilja fullfölja ett samarbete med Cuba. Jag kan inte finna anledning att i den situation som nu råder, på grundval av något slags repressalietanke, avbryta ett samarbete med Cuba. Jag kan instämma i — och jag tror att det kom till uttryck redan förra året — att det med den ckonomiska utveckling som Cuba genomgår snart nog kan finnas anledning att utbyta ett vanligt bistånd mot andra typer av samarbete, men det skall då ske i ordnade former. Att i dagens läge bestämma oss för att avstå från att fullfölja ett långsiktigt. väl utbyggt samarbete med ett land som Cuba bryter mot mycket viktiga principer i vårt sätt att bedriva denna verksamhet. Möjligheten att verkligen för längre ud än det aktuella året diskutera vad man skall företa sig är för mig ganska avgörande när Jag vill hålla fast vid anslaget på 70 milj.kr. för nästa år och även övriga indikativa utfästelser. Endast så bibehålles trovärdigheten i vårt sam arbete. Detta är betydelsefullt för Sverige och naturligtvis också för det land vi samarbetar med. Jag skulle också till herr Hernelius vilja säga ett par ord, och först något om Cambodja. Jag kan förstå att man kan bli oerhört upprörd över grymheter. Det kan faktiskt också jag bli. Men jag tycker att man skall ta hänsyn till att det bakom dessa grymheter, som ju alltid sätts i gång av en mindre grupp av människor —- de må vara beskaffade på det ena eller det andra sättet — ofta finns stora massor av människor som lider under dessa företeelser och under dessa dåliga ledare. Herr Hernelius uttalar helt brutalt att han inte kan tänka sig att bispringa nödlidande människor i Cambodja även om det, som utskottet uttrycker det, öppnas kanaler som möjliggör detta. Lägg märke till att vi tänker oss att avsätta de här pengarna för 13 månader framåt, och ingen vet vilka chanser som kan finnas för att komma människorna i Cambodja ull hjälp. Det måste vara någonting annat som vägleder herr Hernelius och andra moderater när de så starkt tar avstånd från detta.

Inom de ramar som är givna kommer projektet under alla omständigheter att fullföljas. Det finns alltså marginaler för kostnadshöjningar. och de marginalerna är vietnameserna väl medvetna om att de kan utnyttja till andra viktiga ting, om man kan genomföra det projektet för lägre kostnader. De ökade kostnader som uppstått hittills beror inte på vietnameserna själva utan på inflation och ekonomisk utveckling i de länder som levererar varor till projektet. T. ex. beror en del på ökade kostnader = priser för svensktillverkade produkter. Det är därför orimligt att pricka vietnameserna genom att säga att vi måste ha ett nytt avtal för att därmed tala om för dem att det nu finns mindre utrymme för andra insatser därför att det stora projektet har blivit dyrare. Jag ser ingen rim och reson i ett sådant förslag. Allra sist, herr talman, vill jag yrka bifall till utrikesutskottets betänkande i alla delar och avslag på reservationerna. Dessutom, i händelse av behov, vill jag framställa följande yrkande:

Herr talman! Tror fru Lewén-Eliasson att äta är detsamma som svälta, bara tvärtom? Det var det frågan gällde när fru Lewén-Eliasson påstod Internationellt utvecklingssamar att vi som något slags repressalieåtgärd skulle vilja dra in biståndet till Cuba, men det var just det jag inre sade i debatten. Jag sade tvärtom att Cubas ekonomiska situation nu är sådan att vi liksom i Tunisienfallet bör dra ner biståndet. Det är alltså raka motsatsen till fru Lewéån-Eliassons tolkning av mitt tidigare anförande. Det är icke en repressalieåtgärd. Sedan tycker jag det är märkligt att fru Lewén-Eliasson, när hon nu hade gott om tid, inte tog upp vad jag frågade efter så bestämt, nämligen en jämförelse mellan Cuba och Tunisien. Hur kan man i det ena fallet säga att Tunisien befinner sig i en sådan utvecklingsgrad att man kan trappa ned biståndet dit, medan man i fallet Cuba, som har högre per capila-Inkomst, inte säger någonting sådant, utan tvärtom vill öka biståndet dit? Det är på tiden att vi nu, när debatten har pågått några timmar, kan få något svar från socialdemokraterna på frågan, var logiken ligger med hänsyn till skillnaderna mellan dessa båda länder! Fru Lewén-Eliasson sade att jag var kritisk och alt jag inte hade några konstruktiva förslag. Nej, så var det inte, men jag kan säga att jag var något reserverad diärlör att vi ju har en biståndspolitisk utredning som arbetar. Au det inte är särskilt enkelt att få fram förslag från den kan man väl förstå, eftersom det har dröjt ganska länge sedan den tillsattes men vi ändå inte vet när vi kommer att få betänkandet. Så alldeles enkelt är det väl inte att planera den svenska biståndsverksamheten i framtiden, och inte kan man vil heller begära att jag skulle stå här och hitta på konstruktiva förslag, när den biståndspolitiska utredningen inte har kunnat få fram någonting efter så lång tids arbete. Vi säger därför att vi inte är övertygade om att biståndet kommer att utformas enligt samma linje som nu men att vi avvaktar utredningens resultat. Vi får vänta och se vad den kommer till, och sedan får vi ta ställning till vad som bör göras i fråga om svensk biståndspolitik i fortsättningen. Vi kan nu bara säga att vi är absolut villiga att lämna bistånd även i fortsättningen och att vi har samma inriktning kvar. nämligen att ge bidrag till de fattigaste länderna i förstå hand.
Herr talman! Fru Lewén-Eliasson använde ordet brutal som beteckning för vår inställning till Cambodja. Det är, fru Lewén-Eliasson, inte vi som är brutala. Det är regimen i Cambodja som är brutal utan motstycke i historien under senare tid. Det är den regimen som vi inte vill antörtro biståndsmedel åt. Det är nämligen otänkbart som läget nu är att biståndsmedel skulle komma in i landet utan regimens godkännande eller förvaltande. Det är anledningen till att vit. v. inte vill ge något bistånd åt Cambodja. Beträffande pappersbruket i Vietnam sade fru Cewén-Eliasson att det inte är vietnamesernas fel att det blir prisstegringar. Nej, det är klart att det inte bara är viotnamesernas fel. Det är en allmän inflation som pågår, och våra svenska varor, som vi levererar dit. kostar också pengar. Och vår svenska arbetskraft kostar väl också mer pengar. Men för den som fick ta del av redogörelsen i utskottet för hurdant läget var under månaderna januari och februari innan omvändelsen kom den 1 mars står det ganska klart att en betydande del av ansvaret för förseningarna och därmed för kostnadsstegringarna ligger i dålig planering i Vietnam eller dåligt uppfyllande av våra ambitioner på den vietnamesiska sidan. Det kommer vi inte ifrån — det gjorde i varje fall inte de som redogjorde för ärendet i utrikesutskottet vid flera olika tillfällen.
Herr talman! Fru Lewén-Eliasson undrade varför folkpartiet har en reservation när det gäller konsekvenserna av Sveriges åtagande i FN att stödja kravet på en ny ekonomisk världsordning.

Den socialdemokratiska skrivningen utmynnar i princip i samma krav på redovisning, men den koncentrerar sig i stället för på vad som skall ske på vad som redan skett. Men vi tycker inte att det är det allra viktigaste. När en sådan här redovisning begärs bör det finnas en viljeyttring från riksdagens sida. När det sedan gäller vad herr Hernelius och fru Lewén-Eliasson har diskuterat beträffande Cambodja så måste jag säga att jag har samma inställning som fru Lewén-Eliasson. Vad utskouetr säger och vad centern och folkpartiet skrivit under på är att om det skapas förutsättningar för att humanitärt bistå människorna I Cambodja så skall vi ta vara på de förutsättningarna. Det innebär på intet sätt att vi i mindre hårda ordalag fördömer det som händer i Cambodja, det politiska förtryck som pågår, att människorna körs ut från städerna — allt det grymma som sker i Cambodja. Om det har vi precis samma mening som herr Hernelius. Men vi drar inte den slutsatsen att det därför inte finns någon anledning för Sverige att hjälpa. Det finns kanske just därför stor anledning för Sverige att hjälpa - om vi skulle få de möjligheterna.
Herr talman! Först vill jag säga till herr Ullsten: De båda frågor som vi diskuterat här just nu syns vi ha mycket lika uppfattning om. Till herr Hernelius vill jag verkligen säga att för dem som lever i ett land med en brutal regim förefaller mig situationen ännu värre om man utifrån säger: Om vi kan hjälpa er så gör vi inte det i alla fall, därför att ni har en så brutal regim. Detta som kommentar till frågan om hjälp tull folket i Cambodja. Det gläder mig emellertid att herr Hernelius nu vill hålla med om att de fördvringar som har uppstått och som eventuellt kan bli aktuella i Nordvietnam ligger utanför vietnamesernas kontroll och har andra orsaker.

Det var alltså det som vietnameserna nu skulle övervinna när de äntligen fick komma i gång med det här projektet. I fråga om jämförelsen mellan Tunisien och Cuba vill jag framhålla att Tunisien är ett land som, såvitt jag vet, har haft många biståndsgivare, också sådana som har funnit att utvecklingen i Tunisien, ekonomiskt och i övrigt, är tillräckligt god för att man skall kunna börja diskutera att inte ge bistånd i vanlig mening till Tunisien i fortsättningen. Och det har Sverige också gjort - det var ju det vi diskuterade förra året. Vi har alltså inte plötsligt brutit biståndet till Tunisien, utan vi har i stället diskuterat fram en avtrappning av detta bistånd och dess ersättande i andra former. Förhållandet mellan Cuba och den övriga världen är ju helt annorlunda än förhållandet mellan Tunisien och den övriga världen. Cubas isolering i förhållande till västvärlden är ju ett av skälen till att Sverige har varit biståndsgivare till Cuba. Vi kan i och för sig börja diskutera en avtrappning. Men vad man nu har föreslagit från borgerligt håll är ju att biståndet skall upphöra tämligen omgående. Det är alltså en helt annan ordning än vad vi tillämpat i fråga om Tunisien.
Herr talman! För att börja med Vietnam är det alldeles uppenbart att ansvaret för prisstegringarna måste delas med hänsyn till vad som inträffade på den vietnamesiska sidan och på den svenska sidan. Vårt syfte är att Sverige inte skall betala för förseningar som har uppkommit till följd av slarv eller felaktigheter på den vietnamesiska sidan. Det är i den riktningen vi vill ha en avtalsrevision, och det står angivet i reservationcen. Att landet har varit i krig är vi alla medvetna om; det behöver vi inte upplysas om. Men det kunde i alla fall ske en ändring den 1 mars från den ena dagen till den andra, det omvittnades ju att plötsligt flöt transporterna, plötsligt anordnades de vägar som behövdes, osv. Vi vill få uppgift om den ändringen håller, och jag hoppas att fru Sigurdsen svarar på det senare. Det är mot den bakgrunden vi har begärt en revision av avtalet. Vi har icke yrkat avslag på anslagssumman i och för sig — jag upprepar det ännu en gång. Härvidlag råder enighet. Beträffande Cambodja noterar jag med tillfredsställelse att herr Ullsten fördömer regimen på det sätt som vi har gjort på vårt håll. och jag hade inte väntat mig något annat. Jag har sett mindre fördömanden från andra sidor i den här debatten, och det kanske kan komma så småningom 1.0. m. från vpk. Låt oss hoppas det. Men den väsentliga frågan här är ju att om pengar skall slussas in för de nödlidande människorna i Cambodja — och det finns sådana i stort antal — så skall det gå via samma regim som slår ihjäl människor. Det är därför som det är så motbjudande att tänka sig förhandlingar med den regimen om humanitärt bistånd — pengar att läggas i den regeringens händer. Det är det vi vill markera vår olust inför. Om det undret skulle hända att regimen — jag sade det nyss — skulle avlösas av en ny, då är vi självfallet beredda att ge hjälp, och det markerar vi genom tillsvidarereservationen. Vårt hjärta klappar lika mycket för nödlidande människor i Cambodja som för nödlidande annorstädes i världen. Men vi kanske ser litet mera realistiskt på möjligheterna att slussa hjälp via den regim som där härskar just nu.
Herr ialman! Bara några ord om Vietnam. Eftersom jag har haft tillfälle att på platsen studera detta biståndsprojekt och eftersom jag har haft många kontakter med olika vietnameser som är ansvariga för projektet, har jag anledning att här säga att jag har uppfattat att de inte skjuter över sitt ansvar för projektet och fullföljandet av detsamma på Sverige utan att de är beredda att ta det. Jag menar att de inte behöver några påpekanden om detta. Inte heller finns det anledning att från svensk sida öppna en diskussion och skriva ett nytt avtal.

Herr talman! När man tar del av utrikesutskottets betänkande kan man enligt min mening konstatera att det råder bred enighet kring biståndspolitiken i stort sett. Jag blev därför förvånad när jag hörde herr förste vice talmannen Bengisons signaler. Han sade ungefär så, att regeringen skall inte tro att den här enigheten kommer att bli bestående när biståndspoliviska utredningen har konimit med sina förslag. Och min förvåning ökade naturligtvis när jag sedan fick höra att fru Lewén-Eliasson var lika förvånad som jag. Jag är ju den som så småningom skall få utredningens förslag. Men fru Lewén-Eliasson, som sitter med i utredningen, var alltså lika förvånad. = I sin replik till fru Lewén-Eliasson verkade emellertid herr Bengtson litet mer beskedlig. Jag hoppas alltså att den breda enighet som vi i stort sett har kring biståndspolitiken skall kunna bestå. Visst finns det meningsskiljaktigheter. Det visar ju de 19 reservationerna till dagens betänkande. Men av dessa är det ändå endast några få som tar upp principiella, ideologiska skillnader. Det gäller exempelvis ländervalet i ett par fall. Moderaterna är här konsekventa i sin konservativa syn, centern likaså. Ny för i år är däremot folkpartiets rättning höger. Jag skaH be att få återkomma till det. Låt mig först ta upp den nya ekonomiska världsordningen som så många av talarna har varit inne på. Sverige har i princip i FN ställt Internationellt utvecklingssamar sig bakom de flesta av u-ländernas krav här. Vad innebär då en ny ekonomisk världsordning? Den frågan har rests av flera. Vi kan genast slå fast att ingen kan ge ett fullständigt svar på frågan. U-länderna har ställt samman en rad problem som de vill ha lösta för att få rättvisare villkor. Det gäller råvarupriser, handelsvillkor, skuldavskrivningar, tillgång till teknologi, ökat bistånd, ökat inflytande. Precis som utrikesutskottets majoritet framhåller är dessa krav mycket allmänt hållna. Åtskilligt förhandlingsarbete återstår innan man kan få en klar bild av innebörden i dem. De olika problemen behandlas nu och kommer i framtiden att behandlas i olika FN-sammanhang. FN:s konferens för handel och utveckling, UNCTAD IV i Nairobi, sysslar just nu med en del av frågeställningarna, framför allt dem som gäller priser på råvaror och avskrivning av skulder. I Paris pågår den s.k. nordsyddialogen. Egentligen skulle jag vilja jämföra u-ländernas krav nu med de krav som arbetarrörelsen här i vårt land ställde när seklet var ungt. Man krävde bättre levnadsvillkor, jämnare fördelning av tillgångarna, högre löner, ökat inflytande — helt enkelt ett mer jämlikt Sverige. U-ländernas krav gäller en mer jämlik värld. Det är förståeligt alt många människor här i Sverige ställer sig frågan: Hur kommer jag att påverkas av allt detta nya? Självklart är att det på sikt kommer att innebära förändringar i vår egen vardag. Men en ny ekonomisk världsordning är inte någonting som kan förverkligas plötsligt. Den kommer att genomföras stegvis, och det kommer att ta tid, ungefär som det har tagit tid att förändra Sverige från ett fattigt u-land till en rik industrination. Att överföra resurser från rika ull fattiga länder är nödvändigt om man vill åstadkomma en utlämning mellan jordens folk. Men alltmer inser man att detta inte är tillräckligt. Hitulls har vi i regel mätt olika nationers fattigdom celler rikedom genom att ange deras bruttonationalprodukt per invånare — det har också varit fallet i dagens debatt. Men den definitionen visar bara en del av problemet, och dessutom en mindre del. För att bilden skall bli fullständig måste man också se ull hur tillgångarna fördelas inom landet. Det innebär, att om det skall bli någon höjning av de fattiga människornas levnadsnivå, så krävs reformer i utjämnande syfte inte bara i i-länderna utan också i u-länderna. Deua börjar man mer och mer alt inse och nu också diskutera i internationella sammanhang. Nyligen har vi fått handlingarna till Internationella arbetsorganisationens, ILO:s. svsselsättningskonferens som skall hållas i sommar i Genéve. Där utvecklas dessa tankegångar. Man förklarar att en plan måste utarbetas, som går ut på att alla människor i världen skall få sina basbehov täckta. Med det menas tillgång på t.ex. kläder. mat, bostad. skola och hälsovård. De länder som har den politiska viljan att genomföra en sådan omfördelning ställs inför en utomordentligt svår uppgift. För att klara den krävs dessutom inte bara politisk vilja. Det fordras också resurser. Här, herr talman, har verkligen de rika länderna och de internationella biståndsorganisationerna en utomordentligt stor uppgift genom att bl.a. ge bistånd. Bistånd och inrikes reformer i u-länderna måste i framtiden kopplas samman. Biståndet skall ingå som ett naturligt stöd till mottagarlandets egen planering av sin utveckling. De tankegångar som förs fram i ILO-handlingarnas basbehovsplan överensstämmer väl med den svenska biståndspolitiken. Vi har lagt fast att vårt bistånd skall bidra till ekonomisk och social utveckling för det stora folkflertalet i u-länderna. Av egen erfarenhet vet vi att ekonomisk tillväxt inte är nog. Fördelningen är avgörande. Förslaget i ILO-handlingarna visar att vi var framsynta när vi formade riktlinjerna för den svenska biståndspolitiken. Sverige är det industriland som i procent räknat av sin bruttonationalprodukt ger mest bistånd. Jag kan nu bekräfta att vi för 1975 nådde upp till 0.8 25 i utbetalningar. FN-målet var som bekant 0,7 26. 1 26 av BNP i anslag nåddes redan detta budgetår. och den anslagsnivån bibehålls i den nu framlagda budgeten. Naturligtvis måste vi i Sverige på ett tidigt stadium vara lyhörda för vad som sker och förbereda oss och anpassa oss till de förändringar som kan komma i och med en ny ekonomisk världsordning. Vi måste också utveckla biståndspolitiken till en u-landspolitik, dvs. vi måste skaffa oss en samlad syn på våra relationer till u-länderna-och hur vi skall ställa oss till deras krav. Vi måste vidare tänka oss in i hur den svenska politiken skall stämma med dessa krav. En svensk u-landspolitik måste dessutom anpassas till vår egen inrikes trygghetspolitik. Genom vårt starka samhälle och genom vår redan utbyggda arbetsmarknads och näringspolitik har vi antagligen större möjligheter än de flesta andra industriländer att klara detta. Regeringen kommer därför, som anges i budgetpropositionen, att i samband med att biståndspolitiska utredningen behandlas ta upp frågan om hur en svensk u-landspolitik skall utformas. Många organisationer går nu ut med studic och informationskampanjer omkring den nya ekonomiska världsordningen. Detta är mycket värdefuilt. Våra folkrörelsers möjlighet att ge kunskap och information med tillfälle att diskutera, ställa frågor och anlägga synpunkter är en styrka i vårt demokratiska samhälle. Vi formar inga förslag utan en bred opinion. Till folkrörelserna utgår via SIDA statliga informationsmedel för sådana kampanjer. Den tidigare nämnda ILO-rapporten slår fast ”att ett lands nationella utvecklingspolitik måste spela den avgörande rollen. när det gäller att komma tillrätta med världsfattigdomen”. Internationella åtgärder av biståndskaraktär måste kopplas samman med målmedvetna insatser. Detta är som jag anförde tidigare också filosofin i den svenska biståndspolitiken. I enlighet med riksdagens beslut 1970 har det skett en omfördelning av det direkta svenska biståndet till förmån för länder vilkas regeringar i sin ekonomiska och sociala politik strävar efter att genomföra Internationellt utvecklingssamar sådana strukturförändringar som skapar förutsättningar för en utveckling präglad av ekonomisk och social utjämning. Metoden att planera det svenska biståndet innebär att mottagarländerna räknar in våra treårsutfästelser i sin utvecklingsbudget. För att de skall kunna planera effektivt måste alltså Sverige stå för sina löften. Så har det fungerat hittills, trots att treårsutfästelserna inte är avtalsfästa. Problemet har lösts genom att regeringen på riksdagens uppmaning redovisat treårsramarna för utrikesutskottet. Grunden för hela biståndssamarbetet är alltså att man står för givna löften. Vill man minska biståndet till ett visst land får detta ske genom att minskade belopp utlovas för tiden efter den pågående treårsperioden. Denna för det svenska biståndet grundläggande princip accepterar nu inte längre de borgerliga partierna. Biståndet till Cuba skall enligt deras mening minskas eller brytas helt till kommande budgetår. Jag sade inledningsvis att moderaterna är konsekventa i sin konservativa politik. Attackerna går i år liksom förra året mot i första hand biståndet till Vietnam och Cuba, trots att dessa båda länder för en politik som stämmer väl överens med de av riksdagen antagna riktlinjerna för val av mottagarländer. Jag kan i detta sammanhang svara herr Hernelius, som undrade hur Bai Bang-projektet i Vietnam utvecklats efter den I mars. Herr Hernelius och övriga ledamöter av utrikesutskottet hade fått en rapport om att förhållandena hade förbättrats. Jag kan försäkra herr Hernelius och kammaren i övrigt att denna förbättring fortskrider. Jag har fått rapporter om det från vår ambassad och från generaldirektör Michanek, med vilken jag har ett utmärkt gott samarbete, herr Hernelius. Michanek har nyligen med en delegation varit på besök i Bai Bang. Enligt rapporterna fortskrider förändringen till det bättre. Jag kan också i detta sammanhang nämna att detta projekt har en mycket hög prioritet i Vietnams planering. Om jag minns rätt är det bara två projekt som har högre prioritet, och det är dels järnvägen mellan Hanoi och Saigon, dels en ny bro i stället för den provisoriska över Röda floden i Hanoi - den gamla är helt förstörd. Som nummer tre kommer alltså detta skogsindustriprojekt. Man kan säga att det bland industriprojekten har givits högsta prioritet av Vietnams regering. Vietnam och Cuba stämmer som sagt väl med de riktlinjer för ländervalet som riksdagen antagit. Men moderaterna har aldrig accepterat dessa riktlinjer, vilket de övriga riksdagspartierna har gjort. Centern ville förra året sänka biståndet till Cuba med 10 milj.kr. och i år vill man sänka det med 30 milj.kr. Motiven var då liksom nu den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Cuba. Folkpartiet däremot stödde förra året utskottsmajoriteten, som förklarade att Cubas ekonomiska situation visserligen hade förbättrats men att ”det är för tidigt att säga huruvida denna gynnsamma ekonomiska utveckling kommer att fortsätta”. Man frågar sig naturligtvis då: Vad har hänt sedan föregående år, efter som folkpartiet omedelbart vill sänka biståndet till Cuba? Hur har det gått med landets ekonomiska utveckling? Ja, vi kan konstatera att sedan första kvartalet förra året har råsockerpriserna på världsmarknaden mer än halverats! Herr Måbrink och herr Hernelius har här lämnat olika uppgifter. Jag stöder mig emellertid på den statistik som den internationella sockerorganisationen i London ger ut, och den visar att priserna på världsmarknaden mer än halverats. I ett sådant läge sällar sig alltså folkpartiet till högerkrafterna. Folkpartiet står inte längre vid sitt ord från förra året, nämligen att biståndet till Cuba skulle minskas bara om den gynnsamma ekonomiska utvecklingen fortsatte. Herr Ullsten beskyllde regeringen för löftesbrott när han diskuterade anslagsramarna och enprocentsmålet. Vi redovisade i budgetpropositionen i januari 1974 att det var svårt att ange hur stor bruttonationalprodukten var. beroende på den situation som rådde i världen då. I kompletteringspropositionen i maj samma år sade vi att vi inte kunde anslå mer än 35 26 om vi inte fick en inkomstförstärkning. Vi pekade också på valutareserven. Vi har alltså klart redovisat motiven för att det här målet inte kunde nås förrän ett år senare. Jag kan inte finna att detta innebär något löftesbrott. Jämför det med vad folkpartiet i årets biståndssammanhang gör sig skyldigt till! Folkpartiets nya ställningstagande är inte något bevis på trovärdighet i politiken. Men att vara liberal är som bekant att vara kluven. Jag vill understryka att hela frågan gäller vår trovärdighet gentemot u-länderna. Det gäller alltså inte bara storleken på årets bistånd till Cuba. utan framför allt en av grundprinciperna för vårt bistånd — att det skall vara långsiktigt och att mottagarländerna skall kunna lita på våra utfästelser. I debatten har Cuba jämförts med Tunisien. Fru Lewén-Eliasson har tidigare bemött detta, och jag vill tillägga att det går inte att jämföra avvecklingen av biståndsanslaget till Tunisien med den minskning av anslaget till Cuba som föreslås i mittenpartireservationen. Med Tunisien har vi på ett tidigt stadium tagit upp en diskussion om en plan för avtrappning. Folkpartiets och centerns förslag beträffande biståndet till Cuba innebär att de slår till direkt och vill ta bort 30 milj.kr., och sedan skall vi diskutera i samförstånd med kubanerna. Herr talman! I södra Afrika fortsätter kampen för befrielse. Mogambique och Angola vann sin nationella självständighet förra året. I Rhodesia och Namibia trappas befrielsekampen upp. Från svensk sida har vi sedan länge stött denna befrielsekamp i södra Afrika. När afrikanerna nu själva skall överta styret i Mocambique och Angola står de inför mycket stora problem. Administrationen är sönderslagen; portugisiska tekniker, lärare och läkare har flytt ur de båda länderna. Endast en handfull afrikaner har fått utbildning. För att befästa läget behövs nu omedelbara och omfattande biståndsinsatser i både Mogambique och Angola. | Internationellt utvecklingssamar Mocambique stängde den 3 mars i år sin gräns mot Rhodesia. Landet deltar därmed i FN:s beslut om ekonomiska sanktioner mot Rhodesia. För det redan fattiga Mocambique innebär detta kännbara inkomstbortfall. FN har haft en delegation i Mogambique som uppskattat landets omedelbara hjälpbehov för i år till ca 800 milj.kr. FN:s generalsckreterare har med anledning härav särskilt vädjat om extra bistånd till Mocgambique. Den svenska regeringen kommer som svar på denna EN:s vädjan att i morgon besluta om 15 milj.kr. och 15 000 ton vete i extra bistånd I Angola pågår nu återuppbyggnadsarbetet efter kriget. Vägar, broar och andra kommunikationsleder måste rustas upp. Den svenska regeringen har under april månad haft en delegation i Angola. Enligt den råpport som denna delegation lämnat är Angola i trängande behov av omedelbar hjälp. Landet måste börja fungera igen på alla områden. Regeringen kommer därför att anslå ytterligare 15 milj.kr. i bistånd till Angola. Det är med stor tillfredsställelse som vi nu kan stödja de nya, självständiga staterna när de är i färd med att forma sin egen framtid. Vi har under många år stött befrielserörelserna i deras kamp för nationellt oberoende. De tidigare portugisiska kolonierna liksom flertalet andra fattiga u-länder har ett oerhört hårt arbete framför sig. De har rätt att kräva stöd från den rika världen. Deras krav på en ny ekonomisk världsordning föranleder ibland axelryckningar från de rika ländernas företrädare. Kraven är orealistiska, säger man. Som kommentar skulle jag vilja citera president Nyerere, som i ett tal för en tid sedan yttrade bl.a.: ”De rika länderna finns på samma planet som länderna i den tredje och fjärde världen. Det bor människor i båda dessa världar. Om de rika länderna fortsätter att bli rikare och rikare på bekostnad av de fattiga, måste de fattiga länderna kräva en förändring på samma sätt som proletariatet i de rika länderna tidigare krävde förändring. Och vi kräver förändring. För vår del är den enda frågan huruvida denna skall komma till stånd genom dialog eller konfrontation.” | Så långt president Nycrere. Lät oss hoppas att det blir mer dialog och mindre konfrontation.

Herr talman! Som statsrådet Sigurdsen sade kan vi givetvis glädja oss åt all vi nått enprocentsmålet och att vårt bistånd stigit tull 0,8 "4 enligt de beräkningar som FN använder. Men samtidigt bör man observera hur detta har gått till. Det var Indien som i Förenta nationerna lade fram förslag om 1 "5. Centerpartiet tog upp förslaget i en motion i riksdagen. Folkpartiet anslöt sig till förslaget året efter. För socialdemokraterna log det många år innan man accepterade förslaget om enprocentsmålet. Sedan har det varit ett oavbrutet tillbakahållande från socialdemokraterna, och vi har måst motionera varje år. Det har alltså varit en mödosam väg till detta mål. Cuba och Tunisien är mycket jämförbara. Men varken i propositionen, i föredragningarna i utrikesutskottet eller vid något annat tillfälle har det gjorts någon jämförelse mellan de totala bidrag Cuba får och de bidrag Tunisien får. Detta har inte använts som motivering. Det är helt nyuppfunnet av fru Lewén-Eliasson i dag och har inte anförts någon gång tidigare. Kvar står att det som nu har föreslagits är ologiskt. Jag vill rätta statsrådet Sigurdsen, när hon påstår att centern förra året ville sänka bidraget till Cuba. Nej, vi föreslog en höjning från 45 till 50 milj.kr. Men regeringen föreslog 60 milj.kr., vilket fru Sigurdsen tar som något slags axiom. Vi ville alltså höja bidraget med 5 milj.kr. Det var med tanke på prishöjningarna. Vi ville inte höja det egentliga bidraget till Cuba. Nu är situationen annorlunda. Har det skett en förändring? Den frågan svarar naturligtvis folkpartiet självt på. Visst har det blivit en ekonomisk förbättring. Bruttonationalprodukten var 480 dollar per capita förra året mot 540 i år. Om Cuba inte deltagit i aggressionskriget i Angola, hade sannolikt handelsblockaden varit upphävd. Då hade siffrorna för Cuba blivit ännu bättre. Fortfarande vill socialdemokraterna favorisera Cuba. Varför vet jag inte. Men det råder inte jämställdhet. Det finns ingen förklaring till att ni handlar som ni gör beträffande Tunisien och Cuba. Det har talats om utfästelser. I propositionen sägs att dessa utfästelser skall redovisas till riksdagen i varje särskilt fall. Det har också utskottet mycket starkt understrukit i sin skrivning. Det finns alltså inga möjligheter att påstå att man har gjort utfästelser om 70 milj.kr. till Cuba. Utfästelsen är på 40 milj.kr., vilket vi från centern vill ge.

Herr talman! Cuba är ett samhälle som har lyckats ganska väl i sin ekonomiska och sociala utveckling — låt vara att detta förmodligen i stor utsträckning har skett med hjälp av ett massivt ekonomiskt stöd från Sovjet. Analfabetismen har bekämpats framgångsrikt. Barnadödligheten är mycket låg jämförd med många andra länders. Produktionsvärdet per person är jämförelsevis högt, som jag nämnde redan i mitt tidigare inlägg. Cuba är "emellertid en diktatur, ett samhälle med politiskt förtryck där människor sätts i fängelse för sina politiska åsikters skull. Det finns tusentals politiska fångar på Cuba. Det finns politiska fångar i andra u-länder också. Inget u-land är demokratiskt, om vi håller oss till vad vi i Sverige menar med demokrati. När Sverige befann sig på samma ekonomiska och sociala utvecklingsnivå som dagens u-länder, var inte heller Sverige någon demokrati. Syftet: med vårt biståndsarbete skall bl.a. vara att skapa just bättre förutsättningar för politisk demokrati i u-länderna.

Herr talman! Statsrådet Sigurdsen slutade sitt anförande med att uttala en förhoppning om dialog i stället för konfrontation. Det är en förhoppning som vi alla delar och en förhoppning som har giltighet långt utöver u-hjälpsdebatten och som gäller både utrikespolitik och inrikespolitik i många sammanhang. I övrigt vill jag konstatera att fru Sigurdsen som statsråd ju alltid har den möjligheten att blanda nyheter från sitt intressanta verksamhetsfält med redogörelser av så att säga neutral karaktär och sedan i denna blandning insmyga ett och annat ord av älskvärdhet till oppositionspartierna. För året vill jag notera att vi icke märkte samma rundpallar som i fjol. Vi märkte en betydligt mer återhållsam ton i debatten. vilket vi välkomnar. I sak skall jag göra några kommentarer. Fru Sigurdsen sade att moderaterna inte var med om 1970 års uttalande. Jag har inte exakt minne av det, men jag tror verkligen att vi var med om det. Jag tror att meningarna möjligen delade sig i detaljer men inte i huvudsak. Fru Sigurdsen åberopar 1970 års uttalande men hoppar som så ofta eljest noga över vad som står om att vi borde medverka till en samhällsutveckling i demokratisk riktning — så står det faktiskt också. Detta kan ju inte gärna vara tillämpligt på Cuba. Det har inte åberopats så mycket i debatten under senare tid, därför att det är få länder som det är tillämpligt på, men låt oss inte glömma den delen av 1970 års uttalande. Det är väl sådant som vi inte bara kan stoppa undan när det passar oss och åberopa när så är lämpligt. | Beträffande bundenheten i fråga om Cuba måste jag liksom herr förste vice talmannen Bengtson starkt reagera mot fru Sigurdsens framställning. Nu heter det plötsligt att riksdagen är bunden av de s.k. indikativa planeringsramarna, därför att siffrorna skulle ha presenterats i utrikesutskottet. Det är riktigt — vi talade om det i fjol, och vi talade om det året dessförinnan — att det kom en stencilerad papperslapp till utrikesutskottet där det antyddes några siffror för de tre kommande åren. Men detta är ju inte att binda riksdagen på minsta sätt. Det är en presentation och inte något annat. Jag har framför mig ett stenografiskt protokoll av en föredragning i utrikesutskottet, där det uttryckligen har angivits att det föreligger ingen sådan bundenhet i det förhandlingsprotokoll som upprättats mellan parterna. För Cuba har det gjorts klart att detta är indikativa planeringsfigurer och informationen skall vara konfidentiell. Jag ber därjämte att få hänvisa till utskottets koncentrat, som förefaller mig ge hela sanningen på den punkten. Jag vill tillägga att fru Sigurdsen icke sade ett ord om Cambodja och regeringens inställning därvidlag. Det var nog klokt.
Herr talman! Till herr förste vice talmannen Bengtson och andra som tagit upp jämförelsen med Tunisien vill jag säga att den är riktig så till vida att båda länderna är på väg att uppnå en bättre ekonomisk standard. Vad jag vänder mig cmot är skillnaden i tillvägagångssätt när vi som givarland närmar oss ett mottagarland för att få till stånd en förändring. När det gäller Tunisien har vi startat på ett mjukt sätt, börjat diskutera en förändring av samarbetet till att avse andra former, det må gälla handelspolitiken eller andra ting, och vi har då kommit fram till en plan för nedtrappning. Men när det gäller Cuba vill ju mittenpartierna här i dag att vi skall ta bort 30 milj.kr. — och sedan skall vi i gott samförstånd med kubanerna sätta oss ner och förhandla om en nedtrappning. Det går inte att komma ifrån att det är en skillnad i sättet att hantera dessa båda länder. Regeringens förslag på 70 milj.kr. är meddelat i de planceringsramar som utrikesutskouet får del av. De är inte avtalsfästa — det har jag sagt. Men det finns en moralisk förpliktelse bakom detta; det ligger ju en trygghet för dessa länder i att de får en planeringsram. Jag tror det var herr Hernelius som talade om dubbelkommando mellan SIDA och UD:s u-avdelning. När det gäller Cuba har vi dock precis samma siffror för kommande budgetår. SIDA föreslår 70 milj.kr., och i dess styrelse sitter representanter för både centern och folkpartiet. De har mig veterligt inte reserverat sig utan står bakom detta förslag. Herr Ullstens inlägg var mycket intressant. Han gav i viss mån svar Internationellt utvecklingssamar på de frågor som herr Hernelius sedan tog upp. Herr Ullsten talar just om att det i stort sett inte finns något u-land som är demokratiskt enligt den svenska modellen. Det är ju riktigt. Många av dessa länder är enpartistater, Tanzania, Zambia och andra. Jag tror vi skall se det som fullt naturligt att när dessa länder kommit bort från sitt koloniala beroende och kämpat en kamp för nationellt oberoende och skall börja bygga upp sitt samhälle, så är inte deras första tanke att bilda olika politiska partier för att få en parlamentarisk stat enligt traditionellt västerländskt demokratiskt mönster. Sedan talar herr Ullsten mer klart ur skägget om vad den stora förändringen var. Det kan man ju inte läsa ut ur reservationen. Han talar om de kubanska truppernas närvaro i Angola. Det har tidigare i kammaren förekommit diskussion om dessa frågor. Såväl Sven Andersson som jag har i de sammanhangen redogjort för regeringens kritiska inställning till både Sydafrikas och de kubanska truppernas ingrepp i Angola. Men det finns en enorm skillnad som man glömmer bort i den vulgära debatten. De sydafrikanska trupperna kom in mycket tidigt på sommaren, innan landet var självständigt. Det var däremot den självständiga MPLA-regeringen som begärde hjälp av kubanska trupper. Man såg ingen annan utväg. President Nycrere, som nyligen var på besök här, sade i samband med denna kritiska debatt som han hörde i Sverige, att det är ju inte Cuba man i första hand bestraffar genom att ta bort 30 milj.kr., utan man riktar sig mot hela den tredje världen. för det var en nödvändighet att Herr Hernelius betonade att det fortfarande finns kvar i riktlinjerna detta om en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Herr Hernelius lyssnade förmodligen också till herr Ullstens redovisning av hur världen ser ut och att det tinns så få u-länder som har det traditionella västerländska demokratiska mönstret. Jag tycker alltså att både regering och riksdag har en moralisk förpliktelse för de planeringsramar som har meddelats till Cuba och som utrikesutskottet har fått det av.

Herr talman! Först ett ord om planeringsramarna.

Det är tillvägagångssättet som är olika i fråga om Cuba och Tunisien, säger fru Sigurdsen. Detta är rätt märkligt, för nu har det retirerats från alla andra ståndpunkter. Men vad gjorde regeringen beträffande Tunisien? Jo, man kvarhöll biståndet vid oförändrat belopp. Varför har man inte gjort det i fråga om Cuba? Här har regeringen i stället föreslagit ökning av biståndet från 60 till 70 miljoner. Då finns det sannerligen anledning att fråga: Vad vill regeringen i fråga om Cuba? Vad är era avsikter i fortsättningen, eftersom ni successivt har höjt bidraget? Ni kommer inte ifrån jämförelsen med Tunisien, man har ändå en percapitu-inkomst som är mycket. högre på Cuba, för att nu inte jämföra med andra länder. som jag nämnt — Bangladesh som har 75 miljoner invånare mot Cuba med 9 miljoner invånare. Ändå ger ni mer till Cuba, som är så mycket mer välbeställt. Vi från centerns sida började här förra året, för vi sade redan då ifrån att vi icke ville höja bidraget utan bara för prishöjningarnas skull gick med på en ökning med 5 miljoner. Vi sade att bidraget bör trappas ned. Vi har alltså fullkomligt klart. sagt ifrån vår inställning till bidraget till Cuba. Jag skulle alltså vilja fråga: Vad är regeringens avsikt i fortsättningen då det gäller Cuba? Vidare gjorde fru Sigurdsen ett anmärkningsvärt uttalande, som också i förhållande till riksdagens beslut är ganska konstigt. Det var nödvändigt alt MPLA-regeringen fick hjälp i Angola, sade statsrådet Sigurdsen. Det var en MPLA-regering som MPLA själv hade utnämnt, men det var inte landets regering vid den tidpunkten. Och observera att riksdagen tidigare sagt att man inte skulle ge bara MPLA stöd utan man skulle ge även FNLA stöd, därför att det var också en befrielserörelse. Därför framstår statsrådet Sigurdsens uttalande som så mycket märkligare. Det var under inbördeskrig som ställningstagandet gjordes och det var inte för att befria Angola från Portugal, för den saken var redan klar. Här råder samma förhållande: Någon redovisning för hur det förhåller sig med Tunisien och med Cuba har inte lämnats i denna debatt, utan det har bara gjorts undanflykter. Faktum kvarstår emellertid att det är inkonsekvent att behandla två länder på det sättet.

Herr talman! Fru Sigurdsen hänvisade till president Nyerere, som skulle ha sagt att det var nödvändigt att kubanerna ingrep i Angola, eftersom sydafrikanerna fanns där. Jag skall inte gå in på en analys av det sambandet. Men huruvida Sverige skall kritisera kubanerna för att de gick in i Angola är ingen debatt som fru Sigurdsen skall föra med mig. Regeringen har ju själv — i ganska modesta, för all del, men ändå tydliga ordalag — sagt att man ogillade det kubanska engagemanget i det angolanska inbördeskriget.

Det är mycket svårare i dag att gå ut och tala för svenskt bistånd över huvud taget, därför att man, ibland kanske med väl enkla argument, hävdar att pengarna bara går till stridsvagnar och kanoner i Afrika. Det är trist att det skall ha blivit så. Men hade det inte varit möjligt för regeringen att förutse den reaktionen? Hade det inte varit möjligt för regeringen att undvika den? Jag är alldeles säker på att om viljan funnits så hade detta varit möjligt. Vad vi från folkpartiet föreslår, herr talman, är inte att Sverige skall avbryta de diplomatiska förbindelserna med Cuba. Vi föreslår, eftersom landet nu har nått så pass långt i ekonomisk och social utveckling att det på sikt kan vara av med det svenska biståndet, att det samarbete som skall följa får bli ett handelspolitiskt samarbete i vanliga former som vi har med många andra länder. Nog måste det ändå vara så, fru Sigurdsen, att riksdagen, om inte regeringen gör det själv, skall kunna ta initiativet till en sådan omorientering av samarbetet mellan Sverige och ett mottagarland. Det förutskickades ganska klart i förra årets biståndsbetänkande att om utvecklingen i ett visst u-land var sådan att en avveckling av biståndet på sikt kunde förutsättas, skulle riksdagen ges ett ord med i laget när det gäller att bestämma tidpunkten för detta.